Herr talman! Eftersom vi har några minuter kvar hinner vi kanske ett snabbt replikskifte också. Jag skulle vilja fråga Barbro Hietala Nordlund varför Socialdemokraterna har lämnat de argument vi framförde tidigare. Det handlar om argumentet att firandet av nationaldagen, svenska flaggans dag, har fått tillräckligt utrymme som det har varit hittills. Vi har använt samma argument ända sedan slutet av 80-talet. Förra året hade vi också det gemensamma argumentet att om vi ska påverka våra barn när det gäller mänskliga rättigheter och sådant är det väldigt bra om barnen är i skolan när vi gör detta. Dessutom ger vi kanske ännu mer utrymme åt de antidemokratiska krafterna att missbruka våra nationella symboler när vi gör den till en helgdag. Och framför allt finns det helt andra och viktigare frågor att prioritera i vårt samhälle, nämligen vård, skola och omsorg. Det gäller t.ex. tandvården. Herr talman! Jag undrar i mitt stilla sinne om detta möjligen är en kompensation för att Sverige som nation nu alltmer förlorar sin identitet i det stora EU

Herr talman! Förra året var vi överens om att finansieringen är ett problem. Det handlar alltså om de 3-4 miljarder som staten förlorar i intäkter. Det kanske blir ännu mer. Det är beräkningar från 1992. Frågan är vad vi prioriterar i samhället. Vad är viktigast för människorna? Är det en tandvårdsreform som är värd namnet med ett högkostnadsskydd som är värt namnet? Eller är det just en extra helgdag?

Herr talman! Den 6 juni är historiskt och kulturellt en viktig dag för Sverige. I en alltmer internationaliserad värld känns det angeläget att värna vårt nationella kulturarv och vår identitet. Många kommuner inbjuder nyblivna svenska medborgare till olika ceremonier i samband med nationaldagsfirandet. Det finns alltså många skäl att nationaldagen i Sverige, som i de flesta andra länder, görs till allmän helgdag för att markera dess betydelse för det svenska samhället och för alla som bor och verkar i vårt land. Därför har jag tillsammans med min centerkollega Birgitta Sellén, och för övrigt flera centerpartister, motionerat i frågan. Därför har Centerpartiet uppfattningen att den 6 juni, Sveriges nationaldag, bör göras till helgdag. Det är konstaterat, herr talman, att man inte ska ge upp. Det är många års idogt försök som nu i alla fall har lett till en möjlighet att se resultat. Det var en skongress som behövdes för att ett dåligt förslag helt plötsligt skulle bli ett bra förslag. Det är bra. Jag vill säga: Bättre sent än aldrig. Jag yrkar bifall till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Med hänsyn till den korta tiden ska jag korta ned mitt anförande väsentligt. Jag vill också glädja mig över att vi nu ska få en helgdag den 6 juni. Det är också många privatpersoner som har engagerat sig i den här frågan. En av dem är Thor Hartman från Stockholm som har skickat tröjor och rockmärken till oss riksdagsledamöter. Vi är skyldiga också honom ett tack för hans inspiration och engagemang. Jag vill bara helt kort nämna två skäl till att ha nationaldagen som helgdag. För det första utgör den tillsammans med svenska flaggan viktiga symboler för gemenskap och känsla för vårt land. Det var inte länge sedan det fanns rektorer som inte vågade hissa flaggan på svenska skolgårdar av rädsla för nationalsocialismen. Varken flaggan eller nationaldagen ska kunna förknippas med rasism. Dessa symboler tillhör alla som bor i Sverige. För det andra är det en bra dag att anordna ceremonier för nya svenska medborgare. En som poängterade detta under sin levnadstid var förre riksdagsmannen Jerzy Einhorn. I hans bok kan man läsa väldigt gripande hur han upplevde det när han fick hämta sitt svenska medborgarskap. Den enda konversation som utväxlades på justitiedepartementets kontor var: 40 kronor, tack. Jerzy Einhorn beskriver hur han kände då. Det kan alla läsa i den fantastiska boken Utvald att leva. Herr talman! Med tanke på att tiden är kort vill jag bara uttrycka min stora glädje över att min motion liksom många andras blir bifallda. Vi ser fram emot att få fira en helgdag fredagen den 6 juni 2003. Tack!

Herr talman! Kammarledamöter! Kammaren övergår nu till att diskutera den granskning som konstitutionsutskottet har utfört och som behandlas i KU10, Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Numera börjar det bli tradition att det finns två granskningsbetänkanden, dels detta som är mer administrativt inriktat, dels det som kommer senare i vår och som då är baserat på de anmälningar som värderade ledamöter har tillställt utskottet. Det finns naturligtvis som alltid en hel del att säga om ett sådant granskningsbetänkande. Jag tänkte inte gå igenom det i dess helhet utan beröra frågan om antalet befattningshavare i Regeringskansliet och även nämna lite grann om lönesituationen sedd ur ett jämställdhetsperspektiv. Man kan på s. 8 i betänkandet se att antalet befattningshavare har ökat ganska rejält sedan 1974 och fram till 2001. Det rör sig om en fördubbling. Och den som är lite statistiskt intresserad kan sedan också se att de väldigt kraftiga ökningarna inte har ägt rum under senare år utan ligger längre tillbaka i tiden, t.ex. mellan 1974 och 1982 då det skedde en kraftig ökning av antalet befattningshavare. Herr talman! Jag tänkte sedan något beröra redovisningen av löneläget och jämförelser mellan något äldre befattningshavare, män och kvinnor, och yngre befattningshavare. Man kan då konstatera att denna redovisning rent översiktligt speglar det samhälle som finns också utanför Statsrådsberedningen, nämligen att det finns ojämnheter och ibland kanske också oförklarliga skillnader i lönesättningen. Oförklarliga är de väl inte, utan de är väl förklarliga i den meningen att de bygger på den traditionella lönebildningen som ofta har gjort att män har fått mera betalt än kvinnor. Men det som jag tycker är bra i denna redovisning är att skillnaderna i den yngre gruppen är betydligt mindre. Och man kan naturligtvis på sikt räkna med att det sker en utjämning. Jag tycker att det finns anledning att notera det i detta sammanhang. Jag vill sedan beröra frågan om ändringar i den kommunala indelningen som en liten kontrast till de förmedlade nyheter som vi fick under riksdagens uppehåll, där delar av detta betänkande beskrevs. Framför allt hade man fångat upp de kritiska slutsatserna och interpellationssvaren. Man hade också tittat på upphandlingsfrågorna. Vad man däremot inte redovisade i nyhetsfloden var den granskning som utskottet har gjort av regeringens behandling av indelningsärenden. Och de kan ju ha ett lite extra intresse med hänsyn till den indelningsfråga som denna riksdag har ägnat sig åt vid åtskilliga tillfällen, alltså länstillhörigheten för Heby kommun. Utskottet kan enigt konstatera - hela betänkandet är för övrigt enigt - att sett utifrån den lagstiftning som finns så finns det inte anledning att uttala något annat än att regeringen i det fyrtiotal indelningsärenden som den har behandlat också har följt den lagstiftning som finns. Och det är alltså ett enigt utskott som hanterar frågan på det sättet. Herr talman! Jag tänkte sedan övergå till att uppehålla mig vid interpellationssvarandet, eftersom detta kanske har väckt mest uppmärksamhet i nyhetsförmedlingen under riksdagens juluppehåll. Låt mig till en början slå fast att det naturligtvis är så att det ska finnas ett svar från statsrådet inom den stipulerade tiden två veckor från interpellationens inlämnande. Jag tycker inte att det finns någon anledning att rent allmänt försöka argumentera utifrån någon annan linje, utan detta har fastställts i regeringsformen och riksdagsordningen, och det ska man naturligtvis leva upp till. Jag kan konstatera att det finns anledning till den kritik som finns i detta betänkande. Felprocenten, om man med det menar det antal interpellationer som inte har besvarats inom den föreskrivna tiden, är egentligen för stor för alla statsråd, och den är särskilt stor för några statsråd. Det finns naturligtvis i det individuella fallet förklaringar till detta. Vad som inte riktigt redovisas i detta betänkande är den kraftiga tillväxt som har skett av antalet interpellationer under de allra senaste åren. Före 1996/97 framställdes det aldrig, såvitt jag har kunnat se, mer än 300 interpellationer under ett år. Antalet var snarare strax över 200 med variationer. 1996/97 var antalet interpellationer 372. Påföljande år var det 313, året därpå 362 och de två senaste hela åren så var det 405 Om man vet något om vad interpellationsbehandlingen innebär kan man konstatera att detta naturligtvis är arbetskrävande för Regeringskansliet.

Jag gjorde också en annan reflexion, nämligen om det har blivit bättre eller sämre under årens lopp med interpellationsbesvarandet. Man kan ju få ett intryck av att det har blivit sämre och sämre. Jag har inte gjort någon fullständig undersökning. Men RUT, Utredningstjänsten, har gjort en sammanställning från de år då det var en borgerlig regering 1991-1994. Det kan, herr talman, vara intressant att avsluta detta inlägg med en viss redovisning av detta. Jag kan konstatera att statsminister Carl Bildt fick tolv interpellationer under dessa tre år. Han klarade inte av att svara på någon av dessa interpellationer inom föreskriven tid. Och den föreskrivna tiden var då faktiskt fyra veckor. Jag ska fortsätta att botanisera i detta. Alf Svenssons felprocent är 75 %. Han klarade inte av att inom föreskriven tid svara på 22 av 29 interpellationer. Jag har ytterligare några axplock. Bo Lundgrens felprocent är 63 %. Dåvarande utbildningsminister Per Unckel har en genomsnittlig felprocent på 52 %. Sista året var ett olycksår. Då var felprocenten 80 %. Han fick fem interpellationer och klarade av att svara på en inom föreskriven tid. Jag har uppgifter om samtliga statsråd, men av tidsskäl ska jag inte närmare gå in på detta. Men jag kan väl få konstatera att Anders Björck låg på ett bra genomsnitt - på 50 %, dvs. den felprocent som regeringen kritiseras för i det betänkande som anmälts till kammaren. Den genomsnittliga felprocentssiffran under de tre borgerliga regeringsåren ligger någon procentenhet över den siffra som den socialdemokratiska regeringen nu kritiseras för. Man kan alltså knappast konstatera att det blivit sämre när det gäller regeringarnas möjligheter att svara på interpellationer. Gemensamt kan vi uttrycka förhoppningen att man läser detta betänkande och att det blir bättre och bättre, oberoende av vilken regering vi har.

Herr talman! Jag har en synpunkt på detta med antalet anställda i Regeringskansliet och egentligen en fråga till Inger René. En konsult har ju gått igenom Regeringskansliets bemanning och organisation och konstaterat att det fattas ett par hundra befattningshavare för att man ska kunna svara mot de ambitioner och de anspråk som finns. Delar Inger René den uppfattningen? Den Inger René citerade i sitt anförande är väl den flitige anmälaren Axén. I fråga om resonemanget om att besvara interpellationer i tid har jag inga invändningar. Vi står ju bakom det som sägs i utskottsbetänkandet. Min andra fråga till Inger René blir: Kan Inger René tänka sig att tillsammans med mig instämma i samma ordalydelse, samma kritik, riktad mot de tre borgerliga regeringarna? För övrigt går det fortfarande att anmäla statsråd. Det finns ingen absolutionsgräns för statsråd från KU-anmälningssynpunkt, så vi kan granska någon eller några av de borgerliga regeringarna. Men framför allt undrar jag om Inger René är beredd att vara med och enstämmigt - på samma sätt som vi nu har gjort - instämma i den kritik som det kan finnas anledning att rikta mot de borgerliga regeringarna.

Herr talman! Det finns klara statistiska fakta på det här området. Om man inte har klarat av att besvara 12 interpellationer, om man har fått 12 interpellationer och har hundra procent fel så att säga, är det väl ingenting som behöver undersökas ytterligare, utan det är det faktum som gäller. Jag får intrycket att Inger René nu är ute efter att vi ska mäta borgerliga regeringar med en måttstock och socialdemokratiska regeringar med en annan. Vore det inte enklare ur KU-synpunkt att säga att det är samma måttstock som gäller hela tiden? Vi behöver inte undersöka varför Carl Bildt eller Per Unckel inte klarade av det här, utan det är sagt som det är sagt. Det finns ju inga som helst öppningar i KU:s resonemang när det gäller den socialdemokratiska regeringen om att det skulle bero på personalbrist, arbetsanhopning eller annat, utan det som gäller i riksdagsordningen ska följas. Då vore det väl enklast för Inger René att nu konstatera att samma kritik som sregeringen nu får har tre borgerliga regeringar kvalificerat sig för.

Herr talman! Det som redan har konstaterats i ett enigt betänkande gör att jag kan fatta mig relativt kort, även om tidigare talare har visat att det inte är helt omöjligt att få till stånd en replikväxling även om ett enigt betänkande. På pendeltåget hit från Tumba i morse läste jag någon av våra tidningar. Där var faktiskt en insändare i denna fråga, och det är inte så vanligt. Det var en person som var väldigt bekymrad över det uppenbarligen totala kaos som råder i Regeringskansliet vad gäller administrativa rutiner. Han föreslog att man borde ha någon form av granskning och genomgång av Regeringskansliet och att man skulle tillämpa det som tydligen heter ISO 9001, kvalitetssäkringsgarantin.

Det innebär inte att det alltid är helt utan brister. Vi har hittat några saker att slå ned på, och de har redan kommenterats en del här. Interpellationssvaren är sena. Magnusson gav i och för sig en föredömlig redovisning av att antalet interpellationer har ökat, vilket är relevant i sammanhanget, att tidigare regeringar var minst lika usla på det här området som den nuvarande regeringen, och det är väl kanske också en relevant synpunkt. Men, som Magnusson själv har konstaterat, detta är inte några argument. Vi har regler, och de ska följas. Klarar inte regeringen av det får vi antingen se över reglerna - tiderna kanske är för snäva, vad vet jag - eller se över regeringens organisation och resurser, som Magnusson också var inne på. Vi har även haft en del synpunkter på propositionsavlämnande och på vissa brister i protokollskrivande etc. Det är inga stora saker men viktiga saker. Protokoll ska vara korrekta. Regeringsprotokoll måste alltid vara korrekta. Det ska inte finnas två exemplar av samma protokoll i arkiven, det ska inte vara blyertsanteckningar på protokollen osv. Detta har vi påpekat. Jag förutsätter att det blir rättelse på dessa punkter inför framtiden. Bara en kort avslutning om en sak som tidigare talare också har berört, nämligen löneskillnader mellan könen i Regeringskansliet. Som redan har konstaterats finns det en systematisk skillnad mellan kvinnor och män, att kvinnor har lägre lön än män. Det är naturligtvis, som har sagts, en avspegling av situationen i samhället i dess helhet, men det är inte något skäl att slå sig till ro. Jag vill tydliggöra en sak. De här skillnaderna behöver inte bero på, och jag tror faktiskt inte att de beror på, diskriminering i det enskilda fallet, alltså att någon kvinna har för låg lön sett till arbetsuppgifter eller av andra sakliga skäl och alltså är lönediskriminerad. Sådant kan förekomma och är i så fall fullständigt oacceptabelt, men det är inte detta som är orsaken, tror jag, till de systematiska skillnaderna. Det kan vara så att det är en systematisk diskriminering av kvinnor som grupp bland de anställda, utan att det för den skull är några oegentligheter i den enskilda lönesättningen. Därför måste man arbeta långsiktigt och medvetet med att minska skillnaderna och inte bara konstatera att det inte sker några oegentligheter i det enskilda fallet. Det finns säkert ett och annat ytterligare att tillägga till det här betänkandet, men av omsorg om debattiden och ledamöternas välbefinnande avslutar jag mitt anförande.

Herr talman! Det var intressanta siffror som Göran 1991 till 1994. Det är riktigt att regelverket måste gälla alla regeringar. Det får inte vara någon skillnad beroende på kulör. Jag skulle bara vilja göra kommentaren att statsråden väl inte gärna skulle drömma om att komma för sent till sändningar i televisionen när de vill presentera sig själva och sin politik. Samma respekt borde riksdagen förtjäna oavsett vilken kulör regeringen har. Det riktas också en del kritik mot regeringsprotokollen på justitiesidan. När jag funderade på det där rann det en sentens genom huvudet på mig som jag tror att Dag Hammarskjöld har fällt, nämligen att endast den hand som stryker ut kan skriva det rätta. Men att använda blyerts vid rättning av regeringsprotokoll är nog inte att rekommendera. Det finns ett annat allvarligt bekymmer, herr talman, som Inger René var inne på, och det är propositionsavlämnandet. Sett över en längre tidsperiod kan man säga att regeringar av olika kulörer inte har skött detta på ett exemplariskt sätt. Det föreskrivs i riksdagsordningen att propositioner ska avlämnas på sådana tider att anhopning av arbete hos riksdagen om möjligt förebyggs. Det vore bra om statsråden någon gång kastade en blick i riksdagsordningen. Då kanske vi skulle slippa den oordning som nu tycks råda. Det finns två problemområden. Det första är den allmänna motionstiden. Den är ju förknippad med ledamöternas, främst oppositionens, möjligheter att väcka vilka förslag som helst för beslut i riksdagen. Den är också ihopkopplad med budgetpropositionen. Denna sammanlagda arbetsanhopning gör att det borde vara en fingervisning till regeringen att inte lägga fram en mängd och framförallt inte stora och tunga propositioner inom andra områden under denna tid. Det andra problemområdet är, som Inger René var inne på, det s.k. tomatområdet, dvs. ketchupeffekten. Först kommer ingenting, sedan kommer ingenting, sedan ingenting och sedan kommer allt på en gång. Dessutom kan det vara så att ketchupeffekten kan drabba vissa områden speciellt. Ta t.ex. vecka 12 år 2001, då 30 propositioner avlämnades under loppet av fyra dagar. Av dessa var nio inom ett enda utskottsområde. Stackars opposition, säger jag. Det där är kanske bra för en regering som inte vill att oppositionen ska kunna granska propositionerna och komma med motförslag. Men det är knappast en acceptabel ordning för en demokratisk process. Vi brukar ju vara överens om att demokrati måste få ta sin tid, inte att den ska stjäla motionstid. Utskottet är skarpt i sina formuleringar: Det är anmärkningsvärt att regeringen inte kan planera propositionsavlämnandet så att anhopningar undviks. Utskottet förutsätter att regeringen i fortsättningen tar erforderliga initiativ för att dels undvika anhopningar, dels inte avlämna andra än med budgeten sammanhängande propositioner under hösten. Jo, jo, herr talman, i går fick vi en propositionsförteckning för våren. För varje proposition anges en avlämnandetidpunkt, med reservation för att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten. Men man kan sucka när man läser denna propositionsförteckning. Om nu regeringen håller vad den lovar kommer Av dessa 60 har 52 fått datumet den 21 mars. Alltså var förra vårens anhopning enbart en västanfläkt mot det som komma skall. Vi kan knappast sjunga att den ljusnande framtid är vår. Vi kan möjligtvis hoppas på att regeringen inte infriar sina löften på den här punkten. Om regeringen hade förstått någonting av den inställning som riksdagen har i den här frågan, skulle vi ha fått se en annan fördelning. Med förlov sagt: Det är oerhört nonchalant att över huvud taget lägga fram en sådan propositionsförteckning. Statsministern bör omedelbart ta itu med sin regering och få den att fungera på ett sådant sätt att riksdagens arbetssätt respekteras.
Herr talman! Jag noterade att Ingvar Svensson nog ansåg att alla regeringar och alla statsråd ska mätas med samma måttstock. Inger René var mera tveksam till om det verkligen skulle behöva vara på det sättet. Jag vill bara få bekräftat av Ingvar Svensson att den felprocent som Alf Svensson hade ett år, nämligen 87 %, är lika klandervärd som Ingegerd Wärnerssons 88 %. Det är lätt att bara nicka och säga: Så är det. Alf Svensson är lika klandervärd som Ingegerd
Herr talman! Ja, absolut. Det ska inte vara någon åtskillnad. Alla ska självfallet vara lika inför regelverket, Göran Magnusson.

Herr talman! Till kammarens traditioner under senare år hör om inte en begivenhet så ändå en diskussion i frågan om säkerhet i sjötrafiken. Det har gjorts allt tätare och man skulle också kunna säga allt bredare framstötar. Under den senaste allmänna motionstiden väcktes motioner av företrädare för alla riksdagens partier.

Vi har diskuterat de här frågorna sedan 1970-talet. I den gamla sjölagen, som också påbjöd nykterhet, fanns inte instrument för detta. Sådana kom med 1994 års lag, då det grova sjöfylleriet kom in under promillereglering. Den som är berusad av alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt av en promille eller högre kan dömas enligt en lag som påminner rätt mycket om lagregleringen av landsvägstrafiken. Vi har krävt en likställighet med de krav som gäller för trafiken till lands. Även det s.k. vanliga fylleriet i trafiken ska kunna påtalas och beivras. Vad säger då lagutskottet, som har behandlat min motion? Låt mig till närvarande utskottsledamöter och andra att utskottet med åren har mognat, blivit allt klokare och insett värdet av skärpningar av denna lagstiftning. Man refererar också till det som man tidigare har uttalat. År 1998 noterades att det råder en stark uppslutning kring krav på en säker trafik också på sjön genom nykterhet vid framförande av olika typer av båtar. Det är inte bara stora båtar utan också små fritidsbåtar som kommer upp i hastigheter som inte ligger långt efter de snabba bilarna. Detta gör att kravet på nykterhet får en särskild tyngd. Det nämns också att man har uttryckt tillfredsställelse över att vi har fått en promilleregel i sjötrafiken. Det var ett principiellt väldigt viktigt genombrott. Jag tycker också, herr talman, att det var väldigt bra att hela riksdagen vid det tillfället ställde sig bakom en sådan förändring och, som jag ser det, förbättring. Vad säger då utskottet om vad som bör göras i nästa steg? Det uttalar principiell sympati för en skärpning, men man hänvisar till att det pågår en remissbehandling av en genomförd översyn och att vi ska avvakta vad regeringen gör. Det är - låt mig säga så - en gammal besvärjelse som man brukar använda i avvaktan på att det ska komma förslag från regeringen, som man då får ta ställning till. Jag tycker för min del, herr talman, att utskottet med fördel skulle ha kunnat lägga på några kol extra, framför allt för att snabbt få fram en åtgärd. Det som krävs är föga komplicerat. Frågan har utretts inte minst av 1992 års väg och sjöfyllerikommitté. Tekniken är inte så knepig att hantera. Herr talman! Jag instämmer självfallet i utskottets uttalande att frågan är angelägen. Det skulle också vara viktigt att det gavs en signal i denna debatt om att det faktiskt är bråttom. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Också jag yrkar bifall till utskottets förslag. Jag har dock en del små frågor och framför allt en önskan när det gäller regeringens beredning, som självklart också jag hoppas kommer att genomföras skyndsamt. Det har dröjt alltför länge med denna fråga. Jag bor vid havet och är dessutom av sjömanssläkt, och jag vet hur viktigt det är med nykterhet till sjöss. Jag vänder mig lite emot att man i betänkandet bara använder begreppet fartyg. Åtminstone inom fiskeflottan går gränsen mellan fartyg och båt vid 12 meter. Det som jag som boende vid havet verkligen upplever som en stor fara med sjöfylleri är de snabba båtar som finns inom alla områden, inte bara inom dem som man i betänkandet begränsar sig till. Utredningens förslag avser bara att man i kanal, sluss, allmän farled eller allmän hamn ska vara noggrann med nykterheten. Jag menar att denna avgränsning måste vidgas i regeringens kommande förslag. Detta är lika farligt som att sätta sig i bilen och köra omkring onykter på småvägar, om också inte på allmän väg. Även i naturhamnar i känsliga skärgårdsområden osv. måste man kunna ingripa mot fyllerister som utgör en förfärligt stor fara för andra, för flora och fauna och förstås även för sig själva. Det finns också ett annat begränsningsproblem i utredningens förslag, nämligen att det bara ska gälla den som framför fartyget. I de snabba småbåtarna kan flera förare vara inblandade i körningen. Det är därför väldigt viktigt att man kan stoppa en sådan båt oavsett vem som för tillfället sitter vid ratten. Jag vet inte hur detta ska gå till, men jag hoppas att man försöker komma till rätta med denna svårighet. Vi får vara glada med det promilleförslag som utredningen har lagt fram. Jag hoppas att man tar fasta på det och att polis och kustbevakning ska få möjlighet att ta utandningsprov. I övrigt är jag nöjd med utskottets betänkande.
Herr talman! Jag vill egentligen bara konstatera att detta gäller mycket bredare än vad Per Lager fruktade då han har tagit del av det här betänkandet, och det framgår ju av de beredningar som hittills har funnits inklusive 1992 års utredning. Som jag sade i mitt inlägg har ju ett av problemen varit de nya snabba båtarna, som naturligtvis trafikmässigt är mycket farliga för både de sjöfarande själva och för andra, och det har ju hänt mycket tråkiga olyckor, flera olyckor också med dödlig utgång, och därför är det inte undantaget. Vad jag tycker, herr talman, och som det finns anledning att säga till Per Lager när han tycker att man snabbar på här och gör ett bra jobb är att man krånglar till detta genom att tala om särskilda farliga avsnitt då det här ska kunna gälla. Jag tror att det vore enklare att ha det rakt över. Det är inte så lätt att så att säga slå om till att vara nykter om man är i en annan situation minuterna före, utan jag tror att det bör gälla rakt över. Det borde departementet beakta då man bereder det här.

Herr talman! I det här betänkandet behandlar vi ett antal motioner om sjöfylleri, och såvitt jag kan förstå som ny i lagutskottet är det inte första gången den här frågan diskuteras i den här kammaren. Det har under en lång tid framförts berättigade krav på hårdare regler när det gäller onykterhet till sjöss. Utan tvekan råder det en stor uppslutning kring kravet på nykterhet i all trafik inklusive sjötrafiken. Det är naturligtvis inte tillfredsställande att det har tagit så lång tid att närma sig ett beslut i den här frågan. I november 1999 tillsattes en särskild utredare för att utreda frågan om det fanns anledning att i någon form införa en promillegräns för sjöfylleri som inte är grovt och överväga hur en sådan regel skulle utformas. I uppdraget ingick också att överväga om polis eller annan bör ges rätt att rutinmässigt ta alkoholutandningsprov på personer som omfattas av sjölagens bestämmelser om sjöfylleri, liksom hur en sådan kontroll i så fall ska genomföras. Utredningen fick namnet Sjöfylleriutredningen och presenterade i april i fjol sitt betänkande. Herr talman! Samtliga motionärer pläderar för skärpta regler för onykterhet till sjöss. De anser att det bör införas ett gränsvärde för s.k. enkelt sjöfylleri och att sjöpolis eller annan myndighet bör få möjlighet att göra rutinmässiga nykterhetskontroller på samma sätt som i trafiken. Det är precis vad den här utredningen föreslår, nämligen att promillegränsen för den som framför ett fartyg ska vara densamma som vid väg och spårtrafiken, dvs. 0,2 %. Utredningen föreslår dessutom som motionärerna önskar att rutinmässiga kontroller ska få göras även till sjöss. Dessa ska enligt förslaget i utredningen få göras av polisman eller kustbevakningstjänsteman. I motionen L213 kritiseras Sjöfylleriutredningens förslag att begränsa promilleregelns tillämplighet i vissa vattenområden. I utredningen sägs nämligen att promillegränsen för enkelt sjöfylleri ska begränsas till kanal, sluss, allmän farled och allmän hamn; alltså är likheterna med vägtrafiken mer påtagliga. I utredningen motiveras det här ställningstagandet utförligt samtidigt som det naturligtvis är ett av de stora problemen när det gäller att skriva propositionen i det här ärendet. Ett av huvudskälen till att man gör den här avgränsningen är att man anser att det är viktigt att rättsväsendet förmår göra allvar av ett straffhot. I det här fallet diskuteras en regel som har ett begränsat straffvärde och i praktiken ligger på bötesnivå. Det är uppenbart att rutinmässiga kontroller knappast skulle ske på någon som sitter ensam i en roddbåt på en insjö. De kontroller som kommer att ske görs givetvis i största utsträckning i trafikerade farleder. Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att regeln om grovt sjöfylleri är tillämplig i alla vatten. Det är alltså inte frågan om fri alkoholkonsumtion utanför de vatten som omfattas av lagen om enkelt sjöfylleri. Herr talman! Utskottet kan konstatera att de frågor som tas upp i de nu aktuella frågorna bereds i Regeringskansliet. I likhet med motionärerna anser utskottet det angeläget att ett ställningstagande från regeringens sida kommer snarast i de frågor som omfattas av den här beredningen. Med anledning av detta yrkar jag avslag på de tre motionerna och bifall till förslaget i betänkandet.

Herr talman! Låt mig först gratulera Elver Jonsson till att han - för att försöka vitsa till det lite - har lotsat igenom det här ärendet så här långt, men vi har inte nått hamnen ännu! Men jag vill verkligen försäkra motionärerna om att vi i utskottet är angelägna, precis som Lars Lilja har sagt, om att regeringen ska återkomma så fort som det bara går. Jag tycker faktiskt att Elver Jonsson är värd all beundran, som under så många år har kämpat i den här frågan. Jag vill också erinra om att det här är så nära ett tillkännagivande som man någonsin kan komma, och därför är jag glad åt att motionärerna har yrkat bifall till lagutskottets betänkande, vilket jag också gör härmed.
Herr talman! Detta är en skrivelse, och vi har inga yrkanden, utan Vänsterpartiet står bakom utrikesutskottet och EU-nämndens yttrande. Det är på fyra punkter som en viss kritik riktas mot regeringen, och det är två av dessa punkter som jag vill nämna speciellt och apostrofera lite. Den ena punkten gäller att EU-nämnden säger att regeringen ska redovisa sitt agerande vid ett tillkännagivande. Jag tror att det är viktigt att detta görs, för det ger oss utanför regeringen en möjlighet att följa beslutsgången och därmed också hur vi ska kunna påverka de här besluten och inte minst kunna driva en offentlig debatt om vad som sker i EU och beslutsgången där. Just detta som tas upp i skrivelsen här är viktigt för den framtidsdebatt som nu ska ske i EU och där en större öppenhet är en förutsättning för att den här debatten ska kunna ske. Den andra punkten gäller att EU:s handlingar också ska presenteras på svenska för att vi i EU-nämnden ska kunna sätta oss in i ärendena på ett riktigt sätt. Det är säkert inte den svenska regeringen som är skuld till detta, utan det är de rutiner som gäller i EU. Det händer alltför ofta att EU-nämnden får handlingar på engelska och, ännu värre, på franska. Då kan man undra: Varför är det så att en del av handlingarna inte finns översatta? Ja, finns det tillräckligt med tolkar så går det snabbt att åtgärda, men i de flesta fall handlar det om att EU inte följer sina egna regler för handläggningen av ärendena. S.k. effektivitet värderas högre än demokrati. Det finns tidsangivelser mellan beslut i Coreper och ministerrådet, men få länder vågar stoppa ett beslut för att dessa tidsangivelser inte håller. Vi skulle gärna se att Sverige vågade göra detta och värderade demokratin högre än effektiviteten.

Herr talman! Afghanistans befolkning har under många decennier lidit av svåra umbäranden. Konflikter, intoleranta regimer, ockupationer, väpnade konflikter, talibanregim - listan kan göras lång över de umbäranden som den afghanska befolkningen har fått lida under. Den fruktansvärda terrorattacken mot World Trade Center och Pentagon den 11 september förändrade i ett slag situationen också i Afghanistan. Talibanregimen som skyddade och stödde terroristerna och deras nätverk fick en motståndare i USA. FN antog resolutioner som gav USA rätten att ingripa mot dem som härbärgerade terrorister och nätverk. De insatser som USA har gjort med sin koalition i Afghanistan har förändrat maktbalansen. Under hösten har det anordnats en FN-konferens om Afghanistans politiska framtid. I denna konferens har funnits intressenter från alla de olika grupperingar som finns i Afghanistan. Man enades i början av december om att tillsätta en interimsadministration i Afghanistan som i sig innesluter det stora flertalet av de olika politiska grupperingarna. Man enades också om att denna interimsadministration skulle få verka under sex månader. Under dessa sex månader skulle det sammankallas en loya jirga, ett traditionellt rådslag som senare skulle ta ett beslut om att inrätta en ny regering. Denna regering skulle få två år på sig att verka i Afghanistan, och därefter ska val hållas. Som alla deltagare i den här konferensen i Bonn förstår måste säkerheten upprätthållas för att ge denna nya interimsadministration en chans att förbättra situationen i Afghanistan. Därför uppdrog Bonnkonferensen åt FN att bemyndiga om en internationell säkerhetsstyrka för att säkra Kabul och dess omgivningar. FN har i resolutioner tagit beslut om att tacka Bonnkonferensen för dess åtgärder. Man ställer också krav på de afghanska grupperna att förhålla sig till det avtal som har slutits, och man har också bemyndigat medlemsstaterna att inrätta en internationell säkerhetsstyrka i resolution 1386. Man har där uppmanat medlemsstaterna att bidra med personal, utrustning och andra resurser för att detta ska kunna ske. Storbritannien har meddelat sitt intresse och även fått acceptans för att leda denna insats i ett inledande skede. Storbritannien har inbjudit många länder, närmare ett tjugotal, och Sverige är ett av dessa inbjudna länder. Sverige kommer att bidra med en väldigt välutbildad underrättelsepluton om högst 45 personer. Regeringen och utskottet anser att denna underrättelsepluton är väl avvägd och att den kan göra en god insats i Afghanistan. Denna pluton består enbart av yrkesofficerare. Inga värnpliktiga kommer att ingå i plutonen. Det kan inte nog understrykas att Afghanistans befolkning har ett oerhört stort behov av humanitärt bistånd. Möjligheterna att genomföra ett långsiktigt bistånd och ett långsiktigt återuppbyggnadsarbete i Afghanistan hänger på hur säkerheten i landet kan garanteras. Den internationella säkerhetsstyrkan har till uppgift att upprätthålla säkerheten i Kabul och dess omgivningar för att ge interimsadministrationen och den politiska framtiden i Afghanistan en rimlig chans att utvecklas i en demokratisk riktning. Denna säkerhetsstyrka kommer i det långa loppet att leda till att det humanitära biståndet och det återuppbyggnadsarbete som måste till i Afghanistan kan garanteras. Utskottet finner det naturligt att Sverige bidrar med trupp i denna av FN bemyndigade säkerhetsstyrka. Det ligger väl i linje med svensk utrikes och säkerhetspolitik och våra traditioner att stödja FN resolutioner och de fredsfrämjande insatser som sker i världen på FN-mandat. Som tragiska erfarenheter har visat kan inte förluster av människoliv i samband med fredsfrämjande verksamhet uteslutas. Därför går våra tankar i dag till de soldater och deras familjer som är beredda att göra en insats för internationell fred och säkerhet. Vi uttrycker i dag en önskan om att ingenting allvarligt eller tragiskt ska hända någon i denna internationella säkerhetsstyrka. Utskottet föreslår, herr talman, mot bakgrund av det anförda att riksdagen ger regeringen bemyndigande att ställa en väpnad svensk styrka till en multinationell säkerhetsstyrkas förfogande i Afghanistan under högst sex månader för att bistå den afghanska interimsmyndigheten med att upprätthålla säkerheten i Kabul med omgivande områden i syfte att interimsmyndigheten och FN:s personal ska kunna verka under säkra förhållanden.

Herr talman! Frågan som riksdagen i dag ska ta ställning till är regeringens förslag om ett svenskt deltagande i en internationell styrka i Afghanistan. Det är grundat på ett FN-mandat i enlighet med kapitel 7. Det är alltså ett uppdrag där man också får använda våldsmetoder om behov uppkommer. Av styrkans totalt 5 000 man utgör Sveriges del högst 45 man, en underrättelsepluton med spaningsuppgifter, under högst 6 månader. Styrkan ska hjälpa till att bevara säkerheten i Kabul under den interimadministration som beslöts i Bonnavtalet. Kabul måste upplevas och vara militärt neutralt för både denna administrations skull och framför allt för invånarna i staden och dess omgivningar. Att trygga säkerheten är grunden för utvecklingen framåt, för normalisering och återuppbyggnad. Det är nödvändiga åtgärder att i det akuta skedet se till att humanitärt bistånd kan komma in i landet och säkerställa att det kommer till rätt personer. Vänsterpartiet instämmer i de åtgärder som föreslås i propositionen. Men vi har framfört synpunkter i ett särskilt yttrande om den historiebeskrivning som regeringen redovisar i propositionen. Jag återkommer till det. Den humanitära situationen är och har länge varit katastrofal. Under de 20 år som Afghanistan befunnit sig i krig med Sovjetunionen eller i det inbördeskrig som följt har 340 människor om dagen, eller 14 personer i timmen, eller en människa var femte minut dött till följd av krig och svält. I krigets spår har följt desperation och laglöshet. Bombningarna av landet har ytterligare förvärrat situationen. Den infrastruktur som trots allt funnits är nu ödelagd. Än fler civila offer har krävts, och än fler flyktingar har nu lagts till de miljontals som redan tidigare tvingats bort från sina hembyar och städer. Flyktingskaran motsvarar i dag Danmarks befolkning. Hälften är internflyktingar, och hälften finns utanför landets gränser. De flesta afghaner saknar i dag den mest primära tryggheten och säkerheten. Till detta kommer befarade spänningar mellan olika krigsherrar i den s.k. Norra alliansen. Folket i Afghanistan har inga goda erfarenheter av dessa herrar. Förra gången dessa styrde i Afghanistan var det ett fullkomligt laglöst land där godtycke och terror bredde ut sig. Herr talman! Nu till synpunkter på framför allt redogörelsen som regeringen gör över den historiska utvecklingen i Afghanistan. Vi har förståelse för att det varit en snabb handläggning under tidspress. Det är naturligt att detta leder till skrivningar som blir väl kortfattade och summariska. Det kan vi ha överseende med. Men beskrivningen av bakgrunden till utvecklingen i Afghanistan får inte stå oemotsagd. Regeringen tar inte med ett ord upp världssamfundets försumlighet och USA:s stöd till talibanregimen efter den sovjetiska reträtten. Detta är minst sagt uppseendeväckande. Talibanerna utrustades av USA, erhöll politiskt och militärt stöd av USA, och talibanerna segrade i inbördeskriget mycket tack vare detta stöd. Men denna del av Afghanistans historia har helt uteslutits av regeringen. Afghanistan och om det utländska stödet till talibanregimen för två år sedan. Särskilt betonade vi kvinnoförtrycket i Afghanistan. Vi menade att Sverige borde ta upp frågan i Förenta nationerna om ett stopp för bl.a. krigsmaterielexport till de stridande parterna och deras bundsförvanter samt att USA måste ta sitt ansvar för den situation som uppstått i Afghanistan och som man har medverkat till. Vi ansåg att världssamfundet måste ta krafttag för att bekämpa kvinnoförtrycket i landet. Men det var först efter terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon som världen uppmärksammade situationen i Afghanistan. Dessa långvariga försummelser från omvärlden måste beskrivas för att den nuvarande situationen i landet ska bli begriplig. Nu krävs det ett målmedvetet och långsiktigt uppbyggnadsarbete. I detta uppbyggnadsskede är det oerhört viktigt och nödvändigt att ta kvinnors behov på allvar och också inkludera kvinnorna själva i detta arbete. I slutdokumentet från FN:s kvinnokonferens i Beijing fastställdes det bl.a.: Om kvinnor ska spela en jämställd roll vid upprättandet och bevarandet av fred måste de få mer politisk och ekonomisk makt och vara tillräckligt representerade på alla nivåer inom beslutsfattandet. Utskottet har också påtalat genderperspektivet och uttalar bl.a. att genderfrågorna ska in i konfliktförebyggande och konflikthanterande arbete. Det är bra. Ett enigt utskott har ställt sig bakom skrivningarna. Nu ligger det ett ansvar på regeringen att i alla situationer leva upp till detta. Därför bör regeringen skapa förutsättningar för kvinnors aktiva deltagande i konflikthantering före, under och efter en konflikt När en väpnad konflikt övergått i en uppbyggnadsfas osynliggörs ofta kvinnors och barns behov. Därför ska man konsekvent analysera konflikter och återuppbyggnaden efter krig ur ett könsperspektiv för att på så sätt kunna finna mer effektiva och verksamma metoder för konfliktlösningar som kan skapa förutsättningar för en varaktig fred. Det är vad Afghanistans befolkning behöver. I alla länder där FN deltagit med trupp vet vi att i dess spår har följt prostitution, korruption m.m. Nu är det oerhört betydelsefullt att i den förestående situationen följa utvecklingen på detta plan och motverka dessa tendenser. I enlighet med detta bör regeringen verka för att engagemanget i Afghanistan genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Herr talman! För att den humanitära hjälpen ska fungera effektivt krävs således under en övergångstid någon form av ordningsmakt som kan svara för hjälptransporter och människors säkerhet.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

Herr talman! Ärade ledamöter i kammaren! Protokollsläsare! Afghanistan är världens fattigaste, världens mest minerade och förmodligen också världens mest sönderbombade land. Det afghanska folket har lidit under en lång sovjetisk ockupation under en stor del av 80-talet, har lidit under olika terrorvälden och nu de senaste sex åren lidit under den talibanska terrorregimen. Behoven för det afghanska folket är i dag enorma: behoven av medicin och läkarvård, behoven av skolor och utbildning, behoven av att hela befolkningen garanteras de mänskliga rättigheterna, behovet av ett fungerande rättsväsende, behovet av civil fungerande infrastruktur, behovet av demokratiska institutioner. Förutsättningarna för en långsiktig utveckling och ett tillgodogörande av de här behoven är naturligtvis säkerhet för den interimsregering som har tillsatts i Kabul. Det är på grund av detta som man i FN resolutioner har sagt sig stödja en multinationell styrka med syfte just att skydda den nya regeringen i Kabul. Det är ett bra initiativ som Miljöpartiet stöder, och det är bra också att Sverige bidrar till denna styrka för att garantera den civila regeringens säkerhet som ett första steg för att tillgodose de behov som det afghanska folket har.

Andra länder gör stora ansträngningar för att den här konflikten mellan Indien och Pakistan i samma region ska dämpas. Sveriges bidrag är att aktivt stödja den ena parten med krigsmateriel, vilket är en förutsättning för att konflikten ska kunna fortgå. Det här, herr talman, är inte en bra politik. Det minskar trovärdigheten i Sveriges agerande för fred och säkerhet i den här regionen när man agerar i motsatt riktning i samma region. Jag tycker också att det är viktigt att se den internationella styrkan och Sveriges bidrag i den som ett kvitto på att vi faktiskt har misslyckats från det internationella samfundet. Vi har misslyckats med att förebygga terrorism. Vi har misslyckats med förebygga väpnade konflikter. Det här är ett av resultaten av ett ganska kompakt ointresse för det afghanska folkets behov efter den sovjetiska ockupationen. Väldigt lite engagemang har riktats mot Afghanistan, och det har ju utgjort förutsättningarna för både den terror som talibanregimen har utövat och att Afghanistan som territorium har kunnat bli tillhåll för terrororganisationer i den omfattning som vi nu har sett, och vad det sedan har lett till. Det är viktigt att ta de här kvittona på misslyckande som vi har fått de senaste decennierna, inte bara i Afghanistan utan också i vår egen världsdel nere på Balkan, som en uppmaning åt oss att forma såväl utrikes som säkerhetspolitik i en vidare bemärkelse till att mer fokusera på förebyggande arbete. Att förebygga terrorism och att förebygga konflikter så att de inte kan leda till väpnade konflikter och så att de inte kan leda till terrororganisationer som kan hota nationer över hela klotet: det måste vara uppgiften för våra länders säkerhetspolitik. Tillåt mig, herr talman, att göra reflexionen att uppvaknandet för många riksdagspartier här tycks ha kommit väldigt sent. Var fanns kritiken mot t.ex. det amerikanska stödet till talibanregimen? De som i dag applåderat USA:s agerande: Varför sade de ingenting när man gav stöd till talibanerna? Talibanerna har aldrig varit demokrater och har aldrig försökt skydda det afghanska folket och garantera det mänskliga rättigheter. På samma sätt: Var fanns kritiken mot stödet till Saddam Hussein under 80-talet? Det var ju faktiskt västvärldens beväpning av Saddam Hussein som gjorde Irak till den fruktade stat som det blev och som var förutsättningen för det angreppskrig som Irak startade. Var fanns kritiken före detta? Det var inte bara så att vi i västvärlden misslyckades med att förebygga det som sedan hände, utan det var faktiskt så att vi alla på olika sätt var medskyldiga till den utveckling vi såg, och det här, herr talman, är inte en bra politik - det är en kontraproduktiv politik. På samma sätt tycker jag också att det finns anledning till självrannsakan när vi ser hur svenska riksdagspartier låtit svensk krigsmaterielexport ske till de diktaturer som öppet stödde talibanregimen. Var fanns kritiken mot export av svensk krigsmateriel till Bahrain och till Pakistan, två av de regeringar som öppet har stött den talibanska terrorregimen? Den var väldigt svår att höra, herr talman. Det är först efter det att det har gått käpprätt åt skogen som kritiken har så att säga uttryckts, eller kanske ännu mer korrekt iakttaget: Det är först efter att USA har svängt som vi också från svensk sida har hört kritik och tycks ha glömt bort vårt eget agerande tidigare. Det här, herr talman, tycker jag måste leda till en förändring. Vi har en inkonsistent utrikespolitik från svensk sida, där den ena handen motverkar vad den andra sedan kommer att göra. Det här är inte bra för svensk trovärdighet, men det är naturligtvis inte heller bra för de människor som drabbas. I det här fallet har det afghanska folket drabbats men också indirekt civila oskyldiga i USA. Med de här orden, herr talman, vill jag bara bekräfta att Miljöpartiet också står bakom det svenska bidraget till den här multinationella styrkan och rikta en uppmaning åt oss alla att försöka bidra till en mer konsistent svensk säkerhetspolitik.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet om svenskt deltagande i en säkerhetsstyrka i Afghanistan. Sverige har alltsedan FN bildades ställt upp i internationella FN-insatser. Sverige har också varit medvetet om vilken stor betydelse FN har för små nationers säkerhet och till fullo skött sina åtaganden gentemot FN. Sveriges insatser i FN har ett starkt stöd i befolkningen, och det är viktigt att detta stöd består. De svenska soldaterna är goda ambassadörer för Sverige och ger tillbaka till det svenska folket en bättre bild av situationen i det aktuella landet än vad som annars står till buds. Dagens riksdagsbeslut är nödvändigt för att regeringen ska kunna sända en militär trupp till Afghanistan på FN-uppdrag där säkerhetsrådet hänvisar till § 7 i FN-stadgan, som innebär att styrkan tillåts använda tvångsmedel om så behövs för att utföra de uppgifter som världssamfundet ålägger den. Jag ställer mig bakom förslaget och texten i betänkandet, men jag vill gärna ta upp en del av det som uteslutits, t.ex. USA:s bombningar av Afghanistan under snart fyra månader, att krigets konsekvenser förtigs - jag menar då bombkriget mot Afghanistan - och att Genèvekonventionen åsidosätts. Propositionens beskrivning av läget i Afghanistan börjar med: "Tidigare försök att sätta stopp för tjugo år av väpnade konflikter i Afghanistan har misslyckats. För första gången uppträder nu världssamfundet samlat i ansträngningarna att åstadkomma fred i Afghanistan." Detta tas upp också i betänkandet.

Det gällde möjligheten till självförsvar efter terroraktionerna mot New York och Washington den 11 september och att man skulle kunna bomba Afghanistan för att utrota terrorismen. Det är någonting som är ganska fåfängt eftersom den bevisligen är spridd över stora delar av världen. Självförsvar angavs av FN kräva proportionalitet och att civila offer i möjligaste mån skulle undvikas. När USA, världens enda militära supermakt, bombar det redan under decennier av inbördeskrig och stormaktsinblandning svårt härjade Afghanistan är det svårt att se någon proportionalitet i det. Ingen vet hur många civila som har dödats och skadats eller frusit och svultit ihjäl sedan bombningarna började den 7 oktober. Innan USA blockerade all direkt medieinformation fick vi på TV se dödade barn i blodiga bylten, raserade hus och familjer med husdjur på flykt när de sökte skydd på bara marken under en fladdrande tältduk. I Sverige byttes stödet, som den 10 oktober var 65 % för bombningarna, mot dess raka motsats. Den 12 december var nämligen 65 % av svenskarna emot bombningarna, lika många som tidigare hade varit för dem. Och bara 26 %, så många som var emot bombningarna vid den första undersökningen, var för dem vid den andra undersökningen. Så det är tydligt att man tjänar på att strypa informationen när man märker åt vilket håll det positiva och negativa går. Enligt propositionen finns det en miljon internflyktingar i Afghanistan, och i länderna runtomkring befinner sig en femtedel av Afghanistans befolkning på flykt. Sex miljoner afghaner, av en befolkning på drygt 20 miljoner, befinner sig i en nödsituation med mycket lite eller ingen mat för dagen. Humanitärt bistånd kommer att vara nödvändigt i Afghanistan under överskådlig tid, parallellt med återuppbyggnad och rehabilitering. Strider pågår eller blossar upp här och var. Transporter rånas på osäkra vägar. De svåra miljöskador som är följden av de massiva bombningarna kommer att, när det gäller luft mark och grundvatten, förvärra den redan svåra hälsosituationen och för lång tid omöjliggöra livsviktig, inhemsk livsmedelsproduktion. Grannlandet Pakistan har bett USA att sluta med de alltmer ifrågasatta bombningarna, men det finns inget som tyder på att USA tänker sluta bomba. Kunskap om den aktuella situationen i Afghanistan är av yttersta vikt när riksdagen nu ska fatta beslut om att skicka svenska soldater till denna miljö. USA ska nu tillsammans med FN åstadkomma fred i Afghanistan. USA har eliminerat de styrande talibanerna, som tidigare var deras allierade i kriget mot Ryssland. Genom förhandlingar i Bonn har ett avtal slutits som ska reglera Afghanistans politiska framtid. Den nya administrationen ska inrättas i Kabul, vars säkerhet man måste kunna garantera. Det är i Kabul med omgivning som den svenska styrkan ska svara för säkerheten. Den kan inte ges utökade uppgifter utan beslut av den svenska Försvarsmakten. Eftersom styrkan kommer att stå under brittisk ledning och britterna är krigförande part i Afghanistan och står för samordningen med de pågående amerikanska aktionerna, dvs. bombningarna, är förbehållet mycket viktigt. De gångna månaderna har ett stort antal afghaner som misstänks ha samband med al-Qaida dödats eller tillfångatagits. Inte ens i Europa - inte heller i Sverige - behövs det längre som bekant bevis för sådana misstankar. I Afghanistan har USA:s utrikesminister dessutom bestämt att dessa krigsfångar ska kallas olagliga krigare och kunna undantas från Genèvekonventionens krav på human behandling av krigsfångar. Många av oss har på TV sett skräcken i ögonen på de tillfångatagna soldatpojkarna, som visste att de, när kameran hade vänts bort, skulle bli ihjälslagna av krigarna från den rivaliserande norra alliansen, som nu är USA:s nya partner. Jag såg när fångarna på fortet sprang nedför sluttningen med flaxande kaftaner som skadeskjutna fåglar, hur de sköts i ryggen och stöp i sanden som döda kråkor. Hundratals fångar har redan sänts till den amerikanska Guantanamobasen på Kuba i små metallburar som påminner om de djurtransporter som vi vill förbjuda. Det skulle inte kännas bra om den svenska styrkan skulle tvingas delta i denna hantering. Därför är de tydliga begränsningarna av den svenska truppens uppgifter så viktiga.

Herr talman! Roy Hansson har ställt tre frågor till mig angående sponsring av kulturinstitutioner. Jag vill börja med en inledande kommentar till de påståenden som Roy Hansson gör i interpellationen. Att kulturen behöver en stark, långsiktig och förutsägbar finansiering är grundläggande för regeringens kulturpolitik. Under flera år har vi följaktligen, med kraftfullt stöd från riksdagen, ökat den statliga kulturbudgeten med betydande belopp. Moderata samlingspartiet är det enda parti som valt att ställa sig utanför denna samsyn. Med moderaternas senaste budgetförslag skulle det i dag ha funnits 300 miljoner kronor mindre till kulturen. Ändå skriver Roy Hansson i interpellationen att våra kulturinstitutioner ska ha så bra finansieringskällor som möjligt. Hur går detta ihop? Roy Hansson frågar mig: På vilka skäl grundar sig regeringens önskan att begränsa kulturutbudet genom att försvåra eller begränsa finansiering av kulturverksamhet genom sponsring? Svaret är att vi inte vill begränsa kulturutbudet - vare sig vad gäller omfattning, konstnärlig utveckling, geografisk eller social spridning. Därför hävdar vi också en stark offentlig finansiering av den kultur som av just dessa skäl inte kan leva på marknadens villkor. Sponsring bör således endast vara ett komplement till den ordinarie finansieringen via anslag och avgiftsintäkter. Vidare frågar Roy Hansson vilka åtgärder jag kommer att vidta för att få till stånd en översyn av lagstiftningen vad gäller kultursponsring. Denna fråga, som rör företags avdragsrätt för kultursponsring, har bl.a. prövats i en dom i Regeringsrätten våren 2000 som rörde Pharmacia & Upjohns sponsring av Operan. Av domen kan utläsas att hur stora avdrag ett företag är berättigat till prövas från fall till fall av aktuell instans. Frågan om avdragsrätt har via motioner varit uppe i skatteutskottet ett flertal gånger, där utskottet vid samtliga tillfällen avslagit förslag om en särskild avdragsrätt för kultursponsring. Regeringen har heller inte för avsikt att för närvarande vidta några åtgärder som leder till en ändring av avdragsrätten för kultursponsring. Slutligen frågar Roy Hansson: Vilka åtgärder avser statsrådet vidta vad gäller att skapa klarhet i vilka företag som faller inom ramen för "väldigt kontroversiella företag" och därmed inte bör vara aktuella för kulturinstitutioner att ingå sponsoravtal med? Svaret är att det självfallet aldrig varit aktuellt att definiera vilka företag som kulturinstitutioner skulle få, eller inte få, teckna avtal med. Det institutionerna har att bedöma är om eventuella sponsoravtal kan komma i konflikt med de kulturpolitiska mål som riksdagen beslutat om och med kraven på integritet.
Herr talman! Jag vill inleda med att tacka kulturministern för svaret på mina interpellationer om kultur och sponsring av kultur. Mitt tack hade varit betydligt hjärtligare om jag hade fått svar på mina interpellationsfrågor, och svar som hade gynnat kulturen och vårt kulturliv. Nu var det fyra frågor - och inte tre, som inledningsvis anges i interpellationssvaret. Mina farhågor har i och med kulturministerns svar besannats. Kulturministern ser hellre att kulturaktiviteter begränsas genom att avvisa sponsring än att se sponsringen av kultur som en breddning av finansieringsformerna. Jag kan bara beklaga att vår nuvarande kulturminister har denna uppfattning. Tydligen är det så, enligt tidningsuppgifter från förra året, att kulturministern hellre ser en minskning av kulturutbudet än att sponsring av kultur ökar. Kan det vara ett rimligt förhållningssätt för en ansvarig minister? Det borde väl ändå vara så att så många som möjligt kan ta del av vårt kulturliv eller delta i det? Av interpellationssvaret framgår inte vilka skäl kulturministern har för att minska kulturutbudet genom att sponsring av kultur begränsas eller försvåras. Det redovisas vilka fördelar denna begränsning av kulturutbudet har. I svaret finns inte något nöjaktigt svar på frågan om vad kulturministern avser att göra med gällande lagstiftning inom ansvarsområdet för sponsring. Det ges enbart en hänvisning till tidigare behandling i skatteutskottet. Det är uppenbart för alla - eller nästan alla - att det finns bekymmer med lagstiftningen på detta område. Det som anförs i svaret om den s.k. Pharmacia & Upjohn-domen stämmer nog inte. Det blev inte det svar som önskades för att säkerställa sponsring av kultur. Det finns fortfarande tveksamheter om vad som gäller. Finansministern, kulturministerns regeringskollega, har i en tidigare interpellationsdebatt i november 2001 yttrat följande: Reglerna är det nog inget fel på. Jag tror inte heller att tillämpningen egentligen är det stora problemet. Jaha - varför fungerar det då inte? Jag trodde att det bara var finansministern som inte förstod bristerna i nuvarande lagstiftning. Det var tydligen fel, för nu sällar sig kulturministern till denna lilla skara. Herr talman! Alla som har kännedom i ärendet ser de uppenbara svårigheterna när ett företag ska medverka i ett sponsorprogram inom kultursektorn. Det är extra märkligt eftersom det fungerar väl när det gäller sponsring inom idrotten - och väl är väl det. Problemet för kulturen är att skattemyndigheterna inte godtar de motprestationer som just prestationer som kultursponsring är. Det är inte fråga om att i kultursammanhang kunna visa på stora skyltar med företagsloggor eller företagsnamn på dräkter. Motprestationen i kultursammanhang är av annan art, nämligen den goodwill det innebär att vara garanten för ett ökat kulturliv - om det sedan är som sponsor för Dramatiska teatern eller för det lokala revysällskapet så har det samma betydelse. Herr talman! Jag har tidigare i ett anförande i kammaren redovisat vari svårigheterna består. Herr talman! Jag hade vidare hoppats att få klarhet i vad att teckna avtal med väldigt kontroversiella sponsorer innebär. Är Ikea en sådan sponsor? Interpellationssvaret är väldigt undanglidande på den punkten. Hur ska våra kulturinstitutioner veta vilka företag kulturministern avser när det nu inte kommer något svar på den punkten. Är det möjligen kulturministerns dagsform som kommer att vara avgörande? Avslutningsvis, herr talman, vill jag fråga kulturministern hur ministern ställer sig till det faktum att det tydligen nu i riksdagen finns en majoritet för översyn av lagstiftningen på just detta område av sponsring av kultur i enlighet med vad jag anförde i min interpellation?
Herr talman! Först tror jag att vi måste vara på det klara med sponsringens uppfattning. Det är en fråga som har kommit att dominera mycket av den kulturpolitiska debatten. När det gäller de centrala museerna rör det sig om totalt ungefär 1 % av de totala intäkterna som utgörs av sponsring. När det gäller övriga kulturinstitutioner, dvs. Dramaten, Operan, Riksteatern och Rikskonserter rör det sig om knappt 2 % Det förhåller sig på följande sätt vad gäller avdragsrätten för kultursponsring: Företag får göra avdrag för kostnader i samband med sponsring, vilket domen i Pharmacia & Upjohn-målet tydligt visade. Det är inte någon liten skara som tycker att sponsringsfrågan i rent skattemässiga termer hanteras på ett rimligt sätt redan i dag. Varenda gång frågan har behandlats i riksdagen och i riksdagens skatteutskott har man kommit fram till en uppfattning som också regeringen, jag och finansministern delar. Skulle den majoriteten förändras så får vi väl ta en ny diskussion om saken. Det besvärliga när det gäller finansiering av kulturen är inte sponsringsdelen. Det besvärliga är att det finns ett parti i riksdagen som kraftigt vill banta det offentliga stödet till kulturen. Det partiet har lagt fram förslag som skulle innebära att vi i dag hade haft 300 miljoner kronor mindre att göra kultur för. Det tycker jag är besvärligt.
Herr talman! Jag ska ta det senare först. Jag tror inte att kulturministern har läst vår motion speciellt väl. Det är riktigt att vi föreslår en besparing i motionen, men det innebär att vi vill föra över en del av kostnaderna till andra departement - det gäller då utbildningsfrågor. Därmed kommer en minskning att ske. Dessutom vill vi införa någonting som vi kallar för krona-för-krona-fonden och som skulle bredda finansieringen och ta igen minskningen. Så vad gäller pengar till kulturen är det moderata förslaget och det som regeringen föreslår i stort sett likadant. Skulle man sedan lägga till en breddning av sponsringen så skulle ekonomin för kulturen kunna öka avsevärt med det moderata förslaget. Jag tror alltså att det finns anledning att studera vår motion på departementet ytterligare. Herr talman! När det gäller omfattningen av sponsringen så är det rätt att det inte är en huvuddel. Det är en liten del, men det är just den del som ger det lilla extra. Det som ministern talade om här - det stora offentliga - täcker mer eller mindre de fasta kostnaderna. Då talar man om hyra, löner och det som görs för att verksamheten över huvud taget ska gå runt. På den årliga festen som hålls i samband med detta framkom det tydligt att Dramatiska teatern inte hade kunnat genomföra någon turnéverksamhet över huvud taget om man inte hade varit sponsrad av sin huvudsponsor. Det måste väl ändå vara en fördel att Dramaten kan ha turnéverksamhet runtom i Sverige. Vidare är det så att det här sponsorprogrammet med Dramaten innebär att de anställda får besöka teatern. Det handlar om många anställda som inte hade fått ta del av kulturutbudet om de inte hade haft den här möjligheten som företaget och sponsringen erbjuder. Det måste väl också vara en rejäl fördel att man kan bredda kulturen på det sättet. Jag kommer själv från Gotland, och där har vi Romateatern som just nu har ekonomiska svårigheter. Det lär bli tillfälle att återkomma till den frågan. Jag är också säker på att den teatern över huvud taget inte hade klarat sig utan sponsring. Visst har det betydelse. Det finns som sagt risk för att Romateatern inte ska klara sig. När det gäller avdragsrätten och motprestationer är det inte avdragsrätten i sig som är det största bekymret. Låt oss säga att ett företag skulle vara beredda att sponsra med 10 miljoner. Om man inte skulle få avdragsrätt skulle man i stället kunna sponsra med 7 miljoner. Det skulle bli exakt samma sak för det sponsrande företaget. Det är inte där bekymret ligger. Bekymret är att det inte räknas. Om ett aktiebolag skulle vilja ge dessa 7 miljoner blir det som en gåva, och det är alltså inte tillåtet enligt aktiebolagslagstiftningen. Det är där bekymret ligger. Våra företag vill inte florera i rättssalar i skatteprocesser. Det är här lagstiftningen är oklar. Som väl är har nog även Miljöpartiet också sällat sig detta nu, så jag tror att det finns en majoritet för att se över lagstiftningen för att dels säkerställa kulturen, dels säkerställa rättsordningen så att inte de företag som sponsrar kulturen ska florera i rättssalar. Herr talman! Jag fick inget svar på vilka företag det är som kan ses som kontroversiella. Är möjligen Ikea ett sådant företag?
Herr talman! Svaret på frågan om företagen har jag redan gett. Det är naturligtvis helt orimligt att vi i regeringen skulle sitta och göra listor över vilka företag som får sponsra och vilka som inte får sponsra. Vi har självständiga myndigheter även på kulturens område. De gör de bedömningar de bör göra med hänsyn till de kulturpolitiska mål som riksdagen har fastställt och den egna strävan efter att vara integra kulturinstitutioner. Jag har noggrant studerat Moderaternas förslag när det gäller finansieringen. I praktiken innebär det just precis det jag sade tidigare, nämligen att de statliga anslagen drastiskt sänks samtidigt som en stor del av finansieringen läggs över på enskildas och näringslivets vilja att ge bidrag. När mobiltelefonförsäljningen går dåligt faller kanske plötsligt en betydande del av stödet bort till en kulturinstitution. När börskurserna rasar skulle kulturinstitutionerna också rasa samman. Här handlar det om mycket villkorliga och tillfälliga basresurser. Vi ser det faktiskt redan i dag på en del av de i huvudsak statligt finansierade kulturinstitutioner som av olika skäl är i stiftelseform. Därmed baserar de också en del av sina basverksamheter på annat än de statliga anslagen och de egna basintäkterna. De har problem i dag därför att de sämre tiderna för dem som förvaltar t.ex. fonder innebär att man nu tvingas säga upp personal. Det enda sättet att få en hög kvalitet, en kontinuitet och en säkerhet på kulturområdet är att ha kraftfulla statliga och andra offentliga anslag. Därför står vi för detta. Jag måste allvarligt talat fråga Roy Hansson om han någonsin skulle föreslå att vi skulle sponsra försvaret och låta försvaret vila på tillfälliga anslag från företag och enskilda. Nej, och kulturen är faktiskt lika viktig som försvaret. Den ska basera sin verksamhet i huvudsak på kraftfulla offentliga stöd. Sedan kan sponsringen vara ett spännande komplement, men det ska vara ett komplement på en nivå som icke innebär att kontinuitet eller integritet skadas.
Herr talman! Eftersom jag har ett förflutet i försvaret kan jag berätta för kulturministern att när jag var kompanichef deltog jag faktiskt när Systembolaget sponsrade ett Spola kröken-projekt med viss framgång. Det fungerade alldeles utmärkt. När det gäller kulturinstitutionerna är det tydligen så att vi inte får något besked av kulturministern. Våra institutioner kan möjligen vänta sig att få smäll på fingrarna av ministern om de gör någonting som inte passar just den dagen. Sedan talade ministern om att moderat politik innebär drastiskt sänkta anslag, men så är det inte. Jag tycker att jag redogjorde ganska väl för vad det innebär för kulturen. Det moderata förslaget innebär samma anslag för 2002 som regeringen föreslog för 2001. Jag tror inte att kulturministern tycker att det var någon dramatiskt dålig kulturpolitik som regeringen förde 2001. Dessutom vill vi bredda finansieringen. Jag tror att det blir mer pengar till kulturen i slutändan både centralt och lokalt. Jag tror inte att man skulle få konjunkturändringar av kultursponsringen. De flesta företag tecknar långsiktiga avtal - tre eller femårsavtal. En av finesserna med att sponsra kulturen är just att man är långsiktig. Därför kan vi lämna den frågan därhän. Det blir alltså inte någon kvartalssponsring som det talas om, utan det är långsiktigt. Jag har en fråga till ministern om det är bra eller dåligt att kulturutbudet ökar. Är det bra att fler människor kan delta i kulturen eller ta del av kulturen? Är det bra att Dramatiska teatern har möjlighet att genomföra turnéverksamhet? Det har inte ministern svarat på. Det är faktiskt detta det är frågan om.
Herr talman! Det var väl bra att Roy Hansson kunde få hjälp av Systembolaget med en Spola kröken-kampanj inom försvaret, om det krökas för mycket där. Däremot tror jag inte att det hade varit acceptabelt om Systembolaget hade sponsrat utvecklingen av JAS-planet t.ex. Man får faktiskt göra en viss distinktion där. Kulturens basverksamhet och kulturens basresurser ska vara offentligt finansierade. Det hjälper inte att Roy Hansson försöker sig på en kreativ beskrivning av det moderata förslaget.

Fru talman! Maria Larsson har frågat statsministern dels vilka åtgärder regeringen vidtagit under hösten 2001, dels vilka åtgärder regeringen avser att vidta, för att komma till rätta med osakliga löneskillnader för handläggarna i Regeringskansliet. Interpellationen har överlämnats till mig. Jag vill inleda med att säga att jag delar Maria Larssons engagemang för att få bort osakliga löneskillnader. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att dela ansvaret för yrkesliv och hem. Kön får aldrig vara en faktor som påverkar en individs lön. Detta gäller inom Regeringskansliet likaväl som i samhället i övrigt. Regeringen har vidtagit en mängd åtgärder för att komma till rätta med osakliga löneskillnader. Bl.a. antog riksdagen den 18 oktober 2000 regeringens förslag till skärpt jämställdhetslag. Lagen ger arbetsmarknadens parter möjligheter att ta itu med osakliga löneskillnader på ett mer effektivt sätt. Genom tillgång till könsuppdelad statistik kan exempelvis osakliga löneskillnader identifieras, analyseras och korrigeras. De siffror över löneskillnaderna i Regeringskansliet som Maria Larsson redovisar i interpellationen är emellertid missvisande och ger inte en korrekt bild av hur det faktiskt förhåller sig. Den främsta bristen är att gruppen handläggare redovisas som om detta vore ett yrke med en jämförbar befattning och lika eller likvärdiga arbetsuppgifter. Så ser inte verkligheten ut. Att basera lönestatistiken på en så diversifierad grupp som handläggare innebär ingen relevant jämförelse. Det innebär att man i samma grupp jämför breda grupper av människor med arbetsuppgifter av olika art och svårighetsgrad - såsom tidigare ambassadörer, nyanställda informatörer och chefer med lång erfarenhet och stort ansvar. I stället använder Regeringskansliet den s.k. TNS, tjänstenomenklatur staten, för lönestatistik. TNS har utvecklats gemensamt av parterna på det statliga området för klassificering av arbetsuppgifter inom den statliga sektorn. En fördel med TNS när det gäller lönejämförelser är att arbetsuppgifterna delas in i olika nivåer utifrån svårighetsgrad. Med svårighetsgrad menas arbetsuppgifternas komplexitet och sammanlagda krav på arbetstagarens självständighet, kunskap och mångsidighet samt inslag av personalledning etc. En jämförelse av lönestatistiken över motsvarande tid som i interpellationen är inte möjlig att göra eftersom fullständigt underlag för TNS-kodning saknas för år 1999. De siffror som finns att tillgå för utvecklingen under det senaste året visar emellertid att medianlönerna för män respektive kvinnor skiftar över tiden. Jag redovisar de mest aktuella siffrorna vi har för några av de största grupperna inom Regeringskansliet. år och deras medianlön i december 2001. Först har vi allmänt utredningsarbete, där män har 27 500 kr i medianlön, kvinnor 27 000 kr. I juridiskt utredningsarbete har män 33 800 kr och kvinnor 32 500 kr. I För chefer utgör den största gruppen inom TNS, allmänt utredningsarbete, totalt 147 personer. Medianlönerna är där på samma nivå för män och kvinnor, både i åldersgruppen 30-49 år och över 50 år. I samband med löneförhandlingarna görs i departementen årligen en genomgång och översyn av löneskillnader mellan kvinnor och män som kan vara osakliga. Inför de löneförhandlingar som ägde rum under hösten uppmärksammades personalcheferna särskilt på frågan. I själva löneförhandlingen avsattes en särskild pott för att komma till rätta med osakliga löneskillnader. Vidare har en partssammansatt arbetsgrupp tillsatts med uppgift att kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män. Gruppen har inventerat gällande avtal och dokument och där inte funnit något som visar på skillnader som har direkt eller indirekt samband med kön. Arbetsgruppen kommer nu att ytterligare kartlägga lönerna för att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika. Slutligen ska arbetsgruppen jämföra lönerna för de grupper av arbetstagare som är kvinnodominerade med lönenivåerna i grupper med likvärdigt arbete. Arbetet ska vara slutfört senast den 31 mars 2002 och ska också redovisas till JämO. Regeringskansliet har alltså sammanfattningsvis enligt min uppfattning tagit sitt ansvar som arbetsgivare för att eliminera osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Däremot visar Maria Larssons siffror att anställningsförhållandena i Regeringskansliet är en spegling av situationen på arbetsmarknaden i övrigt. Det innebär exempelvis att kvinnor är underrepresenterade i chefsbefattningar och män i sekreterar och assistentbefattningar. Det är otillfredsställande att vi inte bättre lyckats bryta detta mönster. Det är därför viktigt att jämställdhetsarbetet inom Regeringskansliet även syftar till att motverka diskriminering på grund av kön vid tjänstetillsättningar och till att kandidater av båda könen ska komma i fråga vid exempelvis chefsutnämningar. På sikt kommer sådana åtgärder att minska skillnaderna i lön mellan män och kvinnor i Regeringskansliet överlag.
Fru talman! Jag har egentligen inte ställt denna interpellation till vare sig Lena Hjelm-Wallén eller Göran Persson utan till Sveriges jämställdhetsminister Margareta Winberg. Detta godkändes emellertid inte av Regeringskansliet. Uppenbarligen är Margareta Winberg bara jämställdhetsminister för Sverige och inte för Regeringskansliet. Jag vill dock tacka Lena Hjelm-Wallén för svaret. Det är det längsta interpellationssvar som jag någonsin har fått. Uppenbarligen har regeringen ansträngt sig för att hitta så många goda skäl som möjligt för att försvara orimligheten att man inte klarar av att utjämna löneskillnader internt. Jag förstår att kritiken har varit besvärande för världens mest jämställda regering. Lena Hjelm-Wallén menar att de siffror som jag har fått fram via riksdagens utredningstjänst är missvisande. Handläggare är en alltför stor och divergerande grupp för att jämförelserna ska bli relevanta, sägs det i svaret. Det är departementen själva som har lämnat upplysningarna till utredningstjänsten. Denna yrkesbeteckning har funnits sedan länge. Enligt jämställdhetslagen ska man sedan tio år tillbaka upprätta lönestatistik. Därför borde svårigheten att jämföra löner på handläggarnivå ha uppenbarats tidigare, tycker jag. När jag tittar på yrkeskategorisering i Regeringskansliets årsbok 2000 ser jag att det står en asterisk på exempelvis baspersonal och på politiskt anställda med en förklaring till vilka tjänster som avses. Så är inte fallet när det gäller handläggare. Så den kritiken faller ganska tungt tillbaka på regeringen själv. Lena Hjelm-Wallén väljer i stället att presentera jämförelsematerial i form av medianlöner enligt TNS kodning. Jag hoppas att statsrådet inser att medianlöneberäkningar ger en helt annan information om löneläget än vad genomsnittsberäknade löner gör. Medianlönen redovisar vilken lön den som ligger mitt i lönetabellen har. Det kan innebära att samtliga löner under ligger bara strax under medan lönerna över mitten ligger skyhögt över eller tvärtom. Jag menar att medianlöner är mindre intressant när man studerar löneskillnader mellan män och kvinnor än genomsnittslöner. Men låt oss välja att använda oss av TNS-kodningen och titta på hur löneskillnaden har utvecklats. Om man jämför genomsnittslönen för allmänt utredningsarbete enligt TNS-kodningen ser man att löneskillnaden har ökat mellan män och kvinnor. År 1998 var den 1 700 kr och år 2001 var den 2 000 kr per månad. För diplomatiskt arbete och biståndsarbete handlade det om 1 700 kr i löneskillnad mellan män och kvinnor 1998 och 2001 var den 2 700 kr. Löneskillnaden ökar mellan män och kvinnor i Regeringskansliet vilket jämförelsesätt man än har. Den sammanfattning som statsrådet gör i svaret är att regeringen har tagit sitt ansvar när det gäller att eliminera osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är minst sagt ett djärvt påstående med tanke på hur statistiken ser ut. Man kan tolka det som att det knappast föreligger någon anledning att spänna bågen ytterligare, att det inte föreligger några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i Regeringskansliet. Då skulle jag vilja ställa följande frågor: Är detta hela regeringens uppfattning, även jämställdhetsministerns? Anser statsrådet att det i samtliga de departement där löneskillnaden på handläggarnivå ökat mellan män och kvinnor har en saklig grund - det handlar om åtta av elva departement - eller menar statsrådet att det kan finnas osakliga löneskillnader?
Fru talman! Det är alldeles rätt uppfattat att Margareta Winberg är jämställdhetsminister för landet. Det är Statsrådsberedningen, statsministern eller jag, som har ansvar för det som är Regeringskansliet, och frågan gällde Regeringskansliet. När hela den här diskussionen startade i höstas blev det lite förvirring omkring den. Det är klart att när man frågar departementen om antalet handläggare och om lönenivåerna svarar de på den frågan. Det är självklart. Men jag tycker att man kunde hålla reda på hur det är när parterna på den statliga arbetsmarknaden arbetar med detta. Jag tror att man kan säga att de är specialister. Vad är det för typ av jämförelse de använder sig av? Det är inte en sådan allmän gruppering som handläggare utan det är just TNS. Med den utgångspunkten har jag redovisat de senaste siffrorna vi har för några stora grupper. Sedan ändras detta över tiden. Det är sant. Därför tror jag också att det kan vara andra förhållanden som gäller vissa månader. Ökning och minskning beror också på vilka jämförelseutgångspunkter man har. Jag skulle säkert kunna visa att medelinkomsterna har varit helt annorlunda i andra departement. Det beror på vad det är man jämför med. Vi ville i svaret, det var därför det var långt, fru talman, och jag ber om ursäkt för att jag överskred tiden, ge en ordentlig genomgång av vad det är som gäller eftersom det just har skapat en förvirrad debatt. Jag ville också tydliggöra att Regeringskansliet faktiskt tar det allra största ansvar för den här frågan, först och främst genom att ta upp frågan ordentligt. Det var innan den här debatten kom. För alla våra personalchefer har vi gjort klart att vi måste vara väldigt noga med den här frågan under höstens löneförhandlingar, ännu noggrannare än vi har varit tidigare. Vi avsatte en särskild pott pengar för att eventuella osakliga löneskillnader skulle kunna elimineras. Sedan var vi inte nöjda med det heller utan vi har en partssammansatt arbetsgrupp som fortsätter att kartlägga, analysera och komma med förslag till hur sådant som är svårförklarligt ska lösas. Som arbetsgivare har vi verkligen satt till alla klutar för att det här ska hanteras så bra som möjligt. Jag tycker att man även från oppositionen borde kunna se detta, se den höga ambitionen, den goda viljan och inte bara slentrianmässigt anklaga en regering för någonting som faktiskt inte riktigt stämmer med verkligheten. Vi arbetar hårt med frågan. I den mån det finns osakliga löneskillnader kvar gör vi allt för att angripa dem. Jag tror att det mycket större problemet i Regeringskansliet är ett annat, som på många andra arbetsplatser, nämligen att rekryteringen till assistenttjänster, chefstjänster framför allt, fortfarande är traditionell. Det är det verkligt stora problemet. Det är mycket svårare att komma till rätta med. Där har vi inte lyckats alls. Det är den stora utmaningen för Regeringskansliet fortsättningsvis. Kommer vi också till rätta med det kan vi säga att vi har en jämställd arbetsplats. Det har vi inte riktigt i dag.
Fru talman! Jag tackar för att jag fick svar på mina frågor, att det faktiskt kan tänkas finnas osakliga löneskillnader också. Det är väldigt många skäl som vice statsministern anför här för att förklara saker och ting, men de känns inte riktigt övertygande. Det måste jag säga. Jag hörde inte heller tillstymmelsen till en enda ursäkt. Vi har gjort vad vi har kunnat är budskapet. I så fall tycker jag inte att det är tillräckligt. Varför har det hänt så lite? Varför har inte frågan nått längre fram? Varför kvarstår skillnaderna? Handlar det om rekryteringsprocessen är frågan: Hur ska den förändras för att man ska nå framgång i det här arbetet? Det kan inte bara vara tillfälligheter utan faktiskt försummelser också när löneskillnaderna ökat i åtta av elva departement mellan 1999 och 2001, trots att detta idoga arbete tydligen har pågått hela tiden. För mig uppträder ändå ett tydligt mönster. Det är därför jag också vill vara tydlig i kritiken. Jag tycker att det är pinsamt tydligt för regeringen och därför naturligtvis svårt att bejaka. Men det vore ärligare att säga: Vi har inte jobbat med det här som vi borde med tanke på att vi som förslagsgivare till ny lagstiftning verkligen borde agera föredöme. Det är ju det som jag menar att de offentliga institutionerna måste göra. Tyvärr har vi misslyckats. Det hade varit fint om det hade funnits en antydan i den vägen. Mona Sahlin var tydlig när hon var jämställdhetsminister. "Orättvisa löner i Regeringskansliet ska rättas till inom fem år" dundrade hon. Det var sex år sedan. Fast hon lyckades inte. Margareta Winberg har också bejakat att orättvisor finns. Jag tror att det är hon som har stått bakom direktiven till alla personalcheferna inför löneförhandlingarna. "Orättvisorna måste rättas till" har varit budskapet. Jag hoppas att det är samma världsbild som råder i regeringen. Trots att budskapen har gått ut har fortfarande väldigt lite hänt. Löneskillnaderna har ökat, oavsett vilken sorts statistik vi tittar på. Efter det att jag tog upp den här frågan första gången fick jag ett brev från en kvinna som är anställd på Regeringskansliet. Hon skrev att det finns enorma löneskillnader. Det kan röra sig om ett par tusen kronor för samma arbete. Jag hoppas att Göran Persson får vetskap om detta. I min enfald tror jag inte att han vet. Han skulle skämmas om han visste att hans egen personal knappt har så att de klarar sig på en heltidslön. Hur ska detta arbete förbättras? Hur ska det forceras så att man når framgång, så att Regeringskansliet kan vara ett föredöme för hur vi vill att det ska se ut på alla arbetsplatser i Sverige?
Fru talman! Maria Larsson kan vara så säker på att vi vill att Regeringskansliet ska vara ett föredöme. Det är självklart att man ska sopa rent för egen dörr först. Det är därför vi har sett till att de som hanterar detta tjänstemannavägen i Regeringskansliet har fått tydliga direktiv från regeringens sida att osakliga löneskillnader ska bort. Jag har redovisat hur vi har arbetat med detta. Det har varit en framgångsrik väg. I den mån det skulle finnas osakliga löneskillnader kvar finns den partssammansatta gruppen. Jag tror att arbetsmarknadens parter på det statliga området är kapabla att tala för sig själva och om det finns problem tala direkt med arbetsgivaren i Regeringskansliet. Problemet i vår diskussion här är att vi har olika synsätt på statistiken. Det går inte att tala om handläggarna som en grupp. Det ger inte relevanta jämförelser. Diskussionen skulle bli helt annorlunda om vi accepterade det. De som är specialister, dvs. arbetsmarknadens parter, har själva insett detta och har gjort en annan jämförelse av tjänster och löner under större delen av 90-talet, dvs. TNS. Det är sedan en helt annan sak att det finns orättvisor i lönesättningen. Det finns det på alla arbetsplatser. Några har låga löner, och andra har höga löner. Men vi har här, i enlighet med interpellationen, diskuterat osakliga löneskillnader. Det är faktiskt någonting annat än upplevelsen av att man själv inte har en rättvis lön i förhållande till någon annan. Jag vidhåller att det stora problemet är ändå inte eventuellt osakliga löneskillnader. De är inte så uppseendeväckande som Maria Larsson hävdar. Det stora problemet är att det är så svårt att bryta mönstret, dvs. att rekrytera män till vissa befattningar, t.ex. assistenter och registratorer, och att rekrytera kvinnor på chefsbefattningar. Det är det stora mönstret. Där erkänner jag villigt att Regeringskansliet inte har lyckats, liksom det är en vanlig företeelse på andra arbetsplatser. Där skulle jag vilja att vi blev mycket bättre. Just när det gäller det som Maria Larsson frågar om, dvs. de osakliga löneskillnaderna, har vi som arbetsgivare uppträtt på ett föredömligt sätt i vårt samarbete med parterna på arbetsmarknaden för att komma till rätta med det fenomen vi ogillar. Däremot har vi, än så länge, inte jämna lönenivåer för män och kvinnor. Det beror helt enkelt på könsrollsmönstret vid rekryteringen - tyvärr.
Fru talman! Statistiken kan vi träta om. Jag redovisade statistik enligt den kodning som har gjorts på Regeringskansliet. Det kvarstår att det finns löneskillnader mellan män och kvinnor och att skillnaderna ökar. Det är anmärkningsvärt. Jag håller med vice statsministern om att parterna har ett oerhört stort ansvar i frågan. De ska i allra högsta grad vara involverade i arbetet. Nu har det tillsatts en partssammansatt grupp på Regeringskansliet. Det är bra. JämO uttrycker det som att ett projekt har startat. Det är bra. Det är kanske den kritik som har framförts som har skyndat på den processen något. Det är lite märkligt att inte mer har gjorts åt saken innan den just gångna hösten. Tycker inte statsrådet själv så? Jämställdhetslagstiftningen har funnits i tio år med ett krav på lönekartläggning. Det verkar då lite märkligt för mig att tillsätta en arbetsgrupp i ett projekt just denna höst. Kartläggning och uppföljning ska vara en reguljär verksamhet, inte ett projekt. Sedan får vi kanske inte veta hela sanningen om JämO:s granskning när JämO ser över Regeringskansliet. JämO tillsätts ju av regeringen och har knappast en riktigt självständig roll i sin granskning. Det är tråkigt. Jag tycker att vi ska ha ett annat förhållningssätt i fråga om tillsättningen av JämO. Statsrådet tog i sitt svar och i sina inlägg upp ytterligare en aspekt på jämställdheten, nämligen att det i Sverige finns för få kvinnor i högre befattningar. Det är någonting som Sverige får kritik för i internationella organ. Så är fallet också i Regeringskansliet. Jag välkomnar ambitionerna att ändra på detta. Jag önskar er lycka till, men det behövs fler strategier än välvilliga uttalanden. Mona Sahlin lovade när hon var jämställdhetsminister att också åtgärda detta. Men det har inte hänt mycket sedan dess. Det var sex år sedan. Det är ord utan handling. När nu ett stort antal myndighetschefer tillsattes under år 2000 var bara 25 % av dem kvinnor. Det ändrade inte proportionaliteten. Anledningen till min interpellation är att jag tycker att det finns ett värde i att regering, riksdag, kommuner och offentliga institutioner är föredömliga i det man vill åstadkomma som en samhällsförändring. Människor gör inte som man säger utan som man gör. Det gäller inte bara barn! Nu har regeringen sagt många ord om jämställdhet, men det skramlar ihåligt om det inte följs av handling. Mitt råd är följande: Sluta snacka så mycket. Dra upp huvudet ur sanden och starta verksamheten.
Fru talman! Det är självklart att Regeringskansliet har arbetat med denna fråga i många år, framför allt gäller det de osakliga löneskillnaderna. Annars hade vi inte varit på den nivå vi är på i dag. Jag vidhåller att det inte alls finns osakliga löneskillnader av det slag Maria Larsson talar om. Arbetet måste vara så mycket bredare än så. Det arbetar vi nu extra mycket med. Vi har samma åsikt. Regeringskansliet, riksdag och offentliga arbetsgivare överlag ska vara föredömen. Det är klart att det aldrig räcker med att säga så, man måste också se till att dessa ord följs upp i handling. Men det är inte bara arbetsgivarens sak. Det handlar om att bryta ett könsrollsmönster i samhället. Vi kan inte tvinga män att bli sekreterare. De måste faktiskt också söka tjänsterna.

Fru talman! Marianne Samuelsson har i en interpellation frågat statsministern vilka åtgärder han ämnar vidta för att förbättra situationen för barn. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Jag vill först säga att jag delar Marianne Samuelssons grundläggande åsikt att barns hälsa är en viktig fråga. Om man studerar vilka hälsorisker barn och ungdomar är utsatta för kan man konstatera att barns fysiska hälsa blivit allt bättre. Allt färre barn dör under sin uppväxttid. De sjukdomstillstånd som ökat är bl.a. astma, allergi, överkänslighet och psykisk ohälsa. Detta är givetvis oroväckande, och ansträngningar behövs för att motverka denna utveckling. Situationen i barnens hem är av grundläggande betydelse för hur barnen mår. Föräldrar som är pressade ekonomiskt och tidsmässigt har det ofta svårt att fungera i sina föräldraroller. Full sysselsättning och en väl utformad familjepolitik är viktiga förutsättningar också för barnens hälsosituation. Dessa frågor står i centrum för regeringens politik. Maxtaxan inom förskolan och förbättringarna inom föräldraförsäkringen är ett sätt att lätta på den ekonomiska pressen på barnfamiljerna. Föräldrautbildning är ett viktigt instrument för att stödja föräldrar i deras föräldraroll. Folkhälsoinstitutet fick nyligen i uppdrag att beskriva och utvärdera hur föräldrautbildningen fungerar i Sverige och att stödja metodutveckling inom området. Det faktum att uppdraget givits till Folkhälsoinstitutet innebär att hälsoaspekterna kommer att spela en viktig roll i detta utvecklingsarbete. Ett budskap som det säkert kan vara viktigt att förmedla till föräldrarna är att de inte ska sätta för hård press på sina barn. Förskola och skola är barnens andra viktiga huvudmiljö. Att barnen mår bra i denna miljö är av största vikt för deras hälsa och för deras inlärning. Grunden för detta är att miljön är trygg och så fri från stress som möjligt. Det är också viktigt att personal och elever har respekt för varandra och avstår från kränkande behandling. Barnombudsmannen har uppmärksammat problemet med stress bland barn bl.a. genom det seminarium som interpellanten nämner. Regeringen har nyligen överlämnat en proposition till riksdagen om elevhälsovården, Hälsa, lärande och trygghet . Propositionen betonar vikten av en väl fungerande elevhälsovård och sambandet mellan hur barnen mår och deras skolprestationer. Även om elevhälsovården måste utformas efter lokala behov och förutsättningar är det ändå viktigt att den har tillräckliga resurser och behövlig kompetens för att ge skolan en hälsofrämjande inriktning. När det gäller att ta hand om barn som blir sjuka eller skadade har vi i Sverige en väl fungerande hälso och sjukvård som tillfredsställer de flesta behov. Det område som behöver utvecklas ytterligare är barn och ungdomspsykiatrin. I den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso och sjukvården som regeringen presenterat ingår en förstärkning av barn och ungdomspsykiatrin som en viktig punkt. Det är givetvis viktigt att hälso och sjukvården har kompetens att ta hand om barn och ungdomar som behöver stöd, liksom att ta del i ett hälsofrämjande arbete för barn och unga. Socialstyrelsen har nyligen överlämnat en rapport till regeringen om hur barnkompetensen inom hälso och sjukvården kan förbättras. Rapporten bereds inom Regeringskansliet. Jag hoppas att dessa exempel på olika åtgärder som vidtagits bekräftar att regeringen tar frågan om barns hälsa allvarligt. Sedan vill jag understryka att det viktiga barnhälsoarbetet sker lokalt ute i landet i de miljöer där barnen finns. Det är viktigt att alla de människor som är engagerade i detta arbete får ett erkännande för sina insatser och ett stöd i den dagliga verksamheten.
Fru talman! Tack för svaret. Jag ställde frågan till statsministern därför att jag tycker barn och barnens framtid är en så övergripande fråga att den egentligen går in på alla politikområden och att det därför borde vara ett intresse för statsministern att få vara med och engagera sig i den debatten. Svaret är bra såtillvida att det riktar in sig på vad som gäller i dag och vad som är på gång. Jag reagerar lite grann på det som statsrådet säger om tiden med barnen och full sysselsättning. Det är viktigt att barnfamiljerna har en bra ekonomi, men samtidigt är det viktigt att barnfamiljerna har tid med sina barn. När jag då läser att full sysselsättning är viktigt undrar jag hur lång den sysselsättningen ska vara. Innebär det att alla ska arbeta åtta timmar per dag? Då är det inte så lätt att vare sig orka med barnen eller kunna ge barnen täckning för de behov de har. Precis som statsrådet säger ligger väldigt mycket av de här frågorna på kommunal nivå och landstingsnivå. Det innebär samtidigt att man från regeringsnivå kan stimulera den verksamheten och därigenom påverka situationen för barnfamiljerna. Det finns några viktiga delar av detta som jag vill ägna mig lite extra åt. Det gäller den ojämlikhet mellan barnfamiljer som man kan se i dag och - vilket man kan läsa om i rapporter - som slår igenom hälsomässigt. Det är de familjer som har svag ekonomi, låg utbildning osv. som märks i statistiken eftersom deras barn drabbas av ohälsa i större utsträckning än de barn som har det bättre. Det finns en mängd skrämmande tidningsartiklar om hur barn har det i vårt välfärdsland - jag har här några notiser från bl.a. TT. Ibland kan man naturligtvis tycka att de målar en mörk bild, men samma sak kan man ju läsa om i Välfärdsbokslutet, som inte hade som syfte att måla en mörk bild. Bilden är alltså ganska mörk ändå. Barn - framför allt i de familjer som inte har det så bra - har det oerhört svårt i vårt land. Det märks när man tittar på barnpsykiatrin. Där finns det köer på uppemot ett år, och det tycker jag är helt oacceptabelt. Ett år i ett barns liv är väldigt lång tid, och att under en så lång period vänta på att få hjälp gör naturligtvis oerhört stor skada, inte bara för barnet utan också för hela familjen, som har en trängd och svår situation. Barn till missbrukare tas fortfarande inte om hand på ett bra sätt. De får fortfarande inte den förebyggande hjälp som de egentligen skulle behöva. De kan inte få den hjälp och det stöd som de behöver hemma. Där är det också oerhört viktigt att man satsar från samhällets sida och ser till att just den barngruppen får extra stöd och hjälp. Vi i Miljöpartiet har sett till att den finns budgetpengar till den här gruppen. Men man måste också stimulera så att de verksamheterna kommer i gång. Det får inte bli som med kontaktdagarna: Det var en bra tanke, men det var inte många som visste om att de kunde utnyttja den möjligheten. Resultatet blev att det var få som tog vara på den. Det finns mycket som behöver göras. Visst låter det bra med mera föräldrautbildning, men under alla mina år har det såvitt jag vet bara funnits föräldrautbildning strax innan man får barn och föräldragrupper strax efter att man har fått barn. Sedan, när man har blivit tonårsförälder, finns det ofta inga grupper alls att söka sig till. Jag undrar om statsrådet har tänkt stimulera så att sådana grupper kommer till stånd.
Fru talman! Jag vill gå tillbaka till ingången att det finns en risk för att vi ser en väldigt mörk bild och på grund av mörkret inte ser möjligheterna. Det är ett faktum att de allra flesta barn i de allra flesta miljöer mår väldigt bra. Om man kan konstatera det är det lite lättare att koncentrera sig på de områden där det ser illavarslande ut. Marianne Samuelsson nämner några av dem. Ett av dem handlar om att det t.ex. krävs insatser inom barn och ungdomspsykiatrin. Det har vi också pekat på i den proposition som riksdagen har haft möjlighet att ta ställning till. En möjlighet är att med hjälp av lokalt utvecklingsarbete skapa nära miljöer för unga föräldrar och barn för att ge dem stöd i ett tidigt skede. Det är viktigt med föräldrarnas stöd, men det är också mycket viktigt att de unga föräldrarna får hjälp redan från början. Jag vill peka på den familjecenterutveckling som finns i de allra flesta kommuner, där man har ett nära samarbete mellan mödravård, barnavård och öppen förskola, och socialtjänst i de fall där det behövs. Den samverkan bildar en sorts första front just för de unga föräldrarna och kan på ett tidigt stadium vara den länk som behövs för att unga föräldrar ska få hjälp. Det är sant att vi ser med oro på den ökande stressen rent generellt. Den drabbar ofta unga föräldrar. Full sysselsättning innebär inte att alla ska arbeta åtta nio timmar om dagen. Full sysselsättning är ett uttryck för att vi faktiskt inte vill tillåta människor att gå arbetslösa. Vi ska erbjuda människor möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning, så att de kan få ett arbete. Det är viktigt om vi ska kunna komma åt de brister och den ojämlikhet som yttrar sig i svag ekonomi och långvarig bortovaro från arbetsmarknaden och som därmed påverkar barns uppväxtmiljö och uppväxtvillkor negativt. Brister i jämlikheten mellan barn följer naturligtvis ofta med föräldrarnas olika ekonomiska villkor. Det handlar också om barns säkerhet, barns hälsa och barns uppväxtvillkor i mer allmän mening. Därför är generell välfärd och generella insatser viktigast också för utsatta barn.
Fru talman! Jag håller med om att vi borde ha en generell välfärd i detta land, som ger alla lika möjligheter. Samtidigt vet jag att så inte är fallet. I går stod det att läsa om kvinnojourerna i tidningen. Kvinnojourerna räcker inte till. Förra året sökte 693 kvinnor skydd på kvinnojourerna. Samtidigt tvingades man säga nej till 578 kvinnor och barn för att man inte hade rum för dem. Det är en helt ideell verksamhet som inte sköts av den generella välfärden. Alla har inte denna möjlighet att söka skydd. Jag tycker mig kunna se att det finns tendenser till att mer och mer får skötas av ideella organisationer eller av familjenätverk, som man har till stöd och hjälp. Det drabbar de svaga grupperna ännu mer, eftersom de oftast inte har det nätverk som behövs omkring sig. Jag läste en rapport. Man hade undersökt hur kommunerna i Västra Götaland hade agerat i fråga om 100-kronan, som alla barnfamiljer skulle få. Barnbidraget skulle höjas. Det visade sig att ungefär hälften av kommunerna gav pengarna till barnen. Resten behöll pengarna i kommunekonomin. Det är ganska skrämmande att man inte månar mer om barnen allmänt eller om de barn som har det allra sämst, nämligen socialbidragstagarbarnen. Man kan se att antalet barn i varje grupp i förskolan har ökat. Jag läste en rapport som visade att det 1990 i snitt fanns 4,2 barn per årsarbetare. 2000 var det uppe i 5,4. Det har ökat med mer än ett barn per anställd på tio år. Det innebär naturligtvis att tiden med barnen minskar i samma omfattning. Kvaliteten riskerar att bli betydligt sämre, och barnen får mindre vuxenkontakt eftersom andelen vuxna blir mindre. Det tycker jag är oerhört oroande. Jag tror också att det är en anledning till att vi kan se mer stressade barn. Samtidigt som vuxna får mindre tid med barnen blir barnen mer stressade. Barn är omedelbara. De vill kunna få prata när de känner att de vill prata. De har behov av direktkontakt. De kan inte vänta och komma tillbaka med sin fråga, för då har de redan bytt spår och är inne på något annat. När de vuxna blir färre får barnen mindre tid, och man lyssnar mindre på dem. Jag är helt övertygad om att de barn som redan har det lite svårt - som språkligt kanske inte är lika välutvecklade som de andra i gruppen - drabbas ännu mer av att det finns färre vuxna per barn. Jag vet att det ligger på kommunerna att planera, men jag tycker samtidigt att staten måste ge tydliga signaler om att vi måste satsa på kvalitet. Alla barn ska ha rätt till en vuxen som har tid med dem, och det ska vara kvalitet i verksamheten. När man talar om full sysselsättning finns det all anledning att se till att fler sysselsätts inom barnomsorgen och skolan, så att man kan öka kvaliteten och antalet vuxenkontakter. Då tror jag att väldigt många barn skulle må mycket bättre.
Fru talman! Jag delar helt uppfattningen att grunden för den generella välfärden är att människor har arbete och att de har ett gott arbete. Det arbete som pågår i regering och riksdag, men också i många kommuner och landsting och inte minst i det privata näringslivet, för att förbättra arbetslivets villkor påverkar självklart också barnens utgångsläge. Vi vet att det finns starka samband mellan hur föräldrarna har det på arbetet och i vilken omfattning de orkar med barnen när de är hemma med familjen. Det finns strategiska ställningstaganden från Socialdemokraterna och från regeringen - också i samarbetet med Miljöpartiet - när det gäller kvalitetsförbättringar i förskolan och skolan. Det handlar i båda fallen om ökat antal vuxna i skolan, med olika kompetenser och olika professionell ingång. Jag vill också peka på den förlängda föräldraförsäkringen, som innebär en möjlighet för föräldrar att utnyttja föräldraförsäkringen väldigt flexibelt, så att de få mer tid för sina barn. Det gäller inte bara under de första månaderna då barnet är som minst. De ska kunna fördela tiden och använda den också när barnet är äldre. När det gäller möjligheten för kommuner att öka andelen anställda föreslår vi ett särskilt stöd för att förebygga en demografisk förändring och ge möjlighet till kvalitetsförstärkningar i kommunerna. Allt hänger samman. Grunden för generell välfärd, som strukturellt är det bästa både på kort och lång sikt för att vi ska kunna gynna barns hälsa, är att vi har möjlighet att finansiera den. Det är precis som Marianne Samuelsson säger: Det krävs också enskilda insatser för ensamförsörjarhushållen. Det krävs enskilda insatser vad gäller barn och ungdomspsykiatrin, som vi diskuterade. Det krävs också särskilda insatser när det gäller forskning och annat kring barns astma och allergi. Regeringen har nu också skapat en särskild barnsäkerhetsdelegation för att se över barns hälsa utifrån ett säkerhetsperspektiv. Allt detta krävs också, men i grunden är det viktigt att ha en generell välfärd. Det gynnar barn i utsatta miljöer bäst.
Fru talman! Jag håller med om att det är viktigt för våra barn och för framtiden. Jag tror att vi är överens i stora drag. Samtidigt saknas mycket av detta i verkligheten. Det är bra idéer och en bra värdegrund att stå på, men det måste också bli verklighet för de människor som bor i vårt land. Tyvärr är arbetsmarknaden sådan i dag att väldigt många kvinnor missgynnas. Det är inte välkommet att ha barn på arbetsmarknaden i dag, för arbetsgivaren kräver så oerhört mycket av arbetstagaren. Det i sin tur gör att de som har jobb tvingas stressa på jobbet. Det krävs så mycket att man kanske inte riktigt orkar med sitt barn när man kommer hem. Det kan vara anledningen till att många väntar väldigt länge med att skaffa barn eller avstår från att skaffa barn. Man vågar helt enkelt inte, på grund av att arbetsmarknaden ser ut som den gör. Då gäller det att vi ställer krav på arbetsmarknaden och att arbetsmarknadens parter ser till att driva frågorna på så sätt att vi får en barnvänlig arbetsmiljö. Man ska både kunna ha barn och arbeta i vårt land. Det tror jag är jätteviktigt i de här sammanhangen. Den andra delen som är oerhört viktig är att vi från samhällets sida måste ge ett starkt stöd till dem som bäst behöver det, till de barnfamiljer som har det sämst. Deras ekonomi och deras situation måste förbättras. Alla rapporter i dag pekar på att klyftorna tyvärr har ökat, vilket naturligtvis gör att skillnaden mellan barnen när de kommer till dagis och skola blir större. Jag känner att det fattas en bit här. Det måste till lösningar så att vi förbättrar just för de grupperna, så att vi inte får ett samhälle som är ännu mer tudelat än det som vi redan i dag kan se.
Fru talman! Marianne Samuelsson säger att det i praktiken saknas ett reellt stöd för barn i utsatta situationer. Det är klart att det är väldigt mycket som behöver göras, och vi har under den här debatten pekat på ett antal saker. Jag behöver inte upprepa dem. Det är precis som Marianne Samuelsson säger, att det dessvärre finns tendenser på arbetsmarknaden i dag som missgynnar främst kvinnor men ganska ofta båda småbarnsföräldrarna. Det gäller arbetstidens förläggning. Det handlar om möjligheten att påverka sin arbetsinsats, så att det går att kombinera arbete med barn och familj. Detta har vi också haft anledning att diskutera i en del andra sammanhang. Det arbete som regeringen nu gör för att förebygga och förhindra ohälsan i arbetslivet har också det perspektivet, hur man ska kunna minska stressen över hela arbetsmarknaden och göra det möjligt för människor att arbeta ett helt arbetsliv, också då de är unga och har barn och familj. Jag vill återigen stryka under att det handlar om generella insatser på hög nivå. Det ska vara en god kvalitet i förskolan, vilket jag tror att vi är överens om, tillräckligt små barngrupper för att barn ska bli sedda och en bra kvalitet i skolan med flera olika professionella insatser både på elevhälsovårdssidan och, självklart, när det gäller lärare. Har man denna höga nivå minskar också omfattningen av enskilda insatser, men de går inte att ta bort - de krävs. Det gäller särskilt stöd till barn med särskilda behov, insatser för ensamförsörjarhushåll osv. De generella insatserna behövs därutöver för att minska både inkomstklyftor och klassklyftor och för att ge alla barn en möjlighet att växa upp under så goda villkor som möjligt och att leva med god hälsa.

Fru talman! Cecilia Magnusson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att det ska finnas en retroaktivitet vid ansökan om vårdbidrag för funktionshindrade barn i likhet med övriga handikappstöd. Fram till årsskiftet 2001/2002 har det funnits möjlighet att beviljas vårdbidrag retroaktivt i upp till tre månader före ansökningsmånaden, under förutsättning att rätten till förmånen inträtt. Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2002 att denna möjlighet skulle slopas fr.o.m. den 1 januari i år. Riksdagen har bifallit förslaget. Den tid som olika stöd kan utges retroaktivt varierar beroende på vilket stöd som avses. Vårdbidrag har fram till den 31 december 2001 kunnat utges i upp till tre månader före ansökningsmånaden. I underhållsstödssystemet finns det möjlighet till retroaktivitet i upp till en månad före ansökningsmånaden. Motsvarande möjlighet till retroaktivitet för bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar saknas helt. För att uppnå en större likformighet inom de familjeekonomiska stöden anser jag det därför motiverat att helt slopa retroaktiviteten inom vårdbidraget. Förändringen är en rimlig anpassning till de regler som gäller för övriga stöd inom politikområdet Ekonomiska familjepolitiken. Jag avser alltså inte att vidta några åtgärder för att förändra nyligen ändrade regler.
Fru talman! Artigheten kräver att man tackar för svaret. Tyvärr är det inte mycket mer. Antingen vill statsrådet inte svara på frågan eller så finns det inget svar. Det är lika illa båda delarna. Det här är en viktig fråga ur väldigt många aspekter och som har många bottnar. Tidigare, före årsskiftet, kunde man få respit med att söka samhällets hjälp för ett funktionshindrat barn när man behövde det. Det här är små barn, barn upp till 16 år, som är i särskilda behov, som statsrådet i den tidigare interpellationsdebatten talade sig så varm för. Som förälder till ett funktionshindrat barn är det inte det första man tänker på att gå till försäkringskassan och söka bidrag när ens barn blir sjukt. I dag ökar antalet psykiskt sjuka. De står för hälften av dem som nybeviljas vårdbidrag vid funktionshinder. Att ett barn blir psykiskt sjukt måste vara en fasansfull upplevelse för en förälder. Hela ens energi inriktas på att hjälpa barnet att få adekvat vård och omvårdnad. Föräldrarna ska dessutom pallra sig till försäkringskassan för att få det vårdnadsbidrag som de kan ansöka om. Det är vad regeringen nu kräver. Inte bara regeringen utan även Miljöpartiet är med på detta nya beslut. Jag ska rätta statsrådets svar. Det var en majoritet i riksdagen som var med på det här beslutet. Moderata samlingspartiet motsatte sig beslutet att ta bort retroaktiviteten vid ansökan om vårdbidrag för funktionshindrade barn. Det här är också, fru talman, en likabehandlingsfråga, för det är en del av handikappolitiken, anser jag. Från det att man är 16 år kan man få vårdbidrag inom handikappersättningen, men före 16 års ålder är det endast vårdbidrag för funktionshinder som kan komma i fråga. När det gäller handikappersättningen och vårdbidrag är retroaktiviteten, möjligheten att söka för tid innan man ansöker, två år. Men när det gäller vårdbidrag för funktionshindrade barn finns det inte ens en möjlighet till undantag. Man har ingen möjlighet att få vårdbidrag före ansökningsmånaden. Det är inte mänskligt. Det är inte omtanke om de mest utsatta människorna i vårt samhälle, de som den generella välfärden verkligen skulle måna om, de som inte kan klara sig på egen hand. Statsrådet säger att det här en familjepolitisk fråga och säger att det inom underhållsstödet finns en retroaktivitetsmöjlighet men att det inte förekommer i några andra stöd. Men jag kan upplysa statsrådet om att det finns när det gäller både föräldraförsäkringen, barnbidraget, barnpensionen och bidrag i samband med adoptioner. Samtliga dessa bidrag kan man få retroaktivt. Kan statsrådet förklara för mig vad det är regeringen menar? Vad är sambandet? Vad är det viktiga med att ta bort retroaktiviteten?
Fru talman! Den viktigaste frågan är naturligtvis kostnadsökningen inom vårdbidraget som sådant och att förändringen inte syftar till att ta ifrån någon något vårdbidrag utan att skapa en ny organisation för vårdbidraget. Vårt stora bekymmer med vårdbidraget har nog inte varit att retroaktiviteten har varit en stor fråga mer än möjligen i några enstaka fall. Jag håller med Cecilia Magnusson om att det kan finnas fall då man råkar in i en situation där informationen om att man kan söka kommer i samband med att barnet har behov av vård och behandling. Man kanske inte ser till den ekonomiska situationen just när man är med ett barn på sjukhus t.ex. Men vi har nog från Regeringskansliets och Riksförsäkringsverkets sida koncentrerat oss på en annan del av vårdbidraget. Det har handlat om de oerhört långa handläggningstiderna. Det har handlat om att det har varit stora olikheter över landet när det gäller på vilket sätt man har fattat beslut och på vilket sätt man har tolkat merkostnadsfrågor och själva vårdbidraget.

Det stora bekymret som jag ser är ändå just ojämnheten över landet och att man har så olika handläggningstider och bedömningsunderlag. Nu har man nyligen fattat beslut om detta, och på den konkreta frågan från Cecilia Magnusson, om jag har för avsikt att förändra det beslutet, är mitt svar att jag inte har någon avsikt att nu föreslå någon sådan förändring.
Fru talman! Jag hoppas att fru talman inte är lika förvirrad som jag. Om detta är en budgetfråga eller en principfråga är ju rätt avgörande. Om det är en principfråga, menar då statsrådet Thalén att retroaktiviteten i alla bidrag ska tas bort, eftersom statsrådet i sitt svar säger att det är en anpassning till de regler som gäller övriga stöd inom politikområdet? Det är i så fall en ny information. Men varför i herrans namn börjar statsrådet Thalén och regeringen med dem som mest behöver en retroaktivitet, dem som är sjuka och svaga redan innan? Varför börjar inte statsrådet Thalén med dem som är friska och krya? Det gäller t.ex. föräldraförsäkringen, eftersom de allra flesta barn trots allt inte har några funktionshinder. Men där börjar inte statsrådet Thalén med att ta bort retroaktiviteten. Där finns den t.ex. om hinder förelegat eller om det finns särskilda skäl. För unga och friska kan man göra undantag, men inte för människor med svåra sjukdomar som kräver särskild tillsyn, människor med särskilda behov. Det finns faktiskt prioriteringar som man borde tillämpa inom detta område. Att sedan de långa handläggningstiderna skulle kortas genom att man tog bort retroaktiviteten förstår jag inte att man kan få ihop på ett rimligt sätt. Detta är ju väldigt mycket ett stuprörstänkande. Inom andra delar inom socialförsäkringen diskuterar vi hur man skulle kunna samverka inom olika områden. Här är ett exempel på stuprörstänkande mellan handikappolitik för vuxna och handikappolitik för barn. Och statsrådet tror inte att det här är någon stor problematisk fråga. Men är statsrådet Thalén medveten om hur många människor per år som söker vårdbidrag för funktionshindrade barn? Kan statsrådet svara på hur många ansökningar det är? Det är nämligen alla dessa som drabbas av dessa striktare regler. Om det är en budgetfråga och inte en principfråga så har ju riksdagens majoritet under året fattat beslut om maxtaxa - miljarder kronor som regeringen har ansett att man kan sprida ut över Sveriges barn i förskoleåldern. Men här handlar det om några hundra miljoner kronor som man inte kan tillägna de människor som bäst behöver det, nämligen barn med funktionshinder. Vad är det för logik i detta, Ingela Thalén? Fru talman! Jag måste fråga: Hur kan statsrådet stå här och säga att hon inte tänker göra någon särskild insats, vilket var ett vanligt förekommande uttryck i den tidigare debatten, för dessa människor som väldigt väl behöver det? Och hur många barn är det som varje år faktiskt är i behov av en retroaktivitet när det gäller ansökan om vårdbidrag?
Fru talman! Jag vet inte om Cecilia Magnusson medvetet eller bara som en sorts demagogisk fint i diskussionen blandar ihop inkomstrelaterad föräldraförsäkring med vårdbidrag, som är ett särskilt stöd som man fattar beslut om i enskilda fall, med andra typer av socialpolitiskt ekonomiska insatser när hon säger att detta är ett uttryck för ett stuprörstänkande. Sedan säger Cecilia Magnusson att jag har påstått att vi har tagit bort retroaktiviteten därför att vi ska få mer utrymme för att korta handläggningstiderna. Så sade jag inte. Jag sade att jag inte har uppfattat att borttagandet av retroaktiviteten har drabbat någon av dem som i dag har vårdbidrag. Däremot är det så att vi under åren som har gått har konstaterat att handläggningstider och det faktum att underlaget till beslut om vårdbidrag och merkostnadsersättningar har varit föremål för en hel del kritik och granskningar, och den delen av vårdbidragsfrågan har varit mitt största bekymmer, inte det faktum att man hade förmånen och möjligheten att få retroaktivitet. Jag sade dessutom, Cecilia Magnusson, att jag kan se att det i några enskilda fall kan vara ett bekymmer för en enskild förälder om man i en viss situation är med sitt barn på sjukhus, om man är inne i en sjukvårdande behandling eller på något annat sätt arbetar med barn och kanske inte just då ser ekonomin som ett stort problem.

Att Cecilia Magnusson blandar ihop detta med en hel del andra ersättningar och en hel del andra förmåner inom föräldraförsäkring och annat tycker jag inte gagnar saken. Jag lyssnar på vad Cecilia Magnusson säger, men jag konstaterar också att frågan om retroaktiviteten i dess totala omfattning inte bör vara en så dramatisk fråga som Cecilia Magnusson gör den till, även om dramatiken i sig kan vara stor för en enskild familj och ett enskilt barn. Det är jag fullt medveten om. Sammanfattningsvis handlar det om totalt 20 000 25 000 barn. Men de allra flesta av dem har vårdbidrag redan i dag.
Fru talman! Det är inget demagogiskt knep. Jag citerade bara statsrådet Thaléns svar på min interpellation där hon själv tar upp övriga stöd inom politikområdet den ekonomiska politiken, och föräldraförsäkringen är väl trots inom politikområdet den ekonomiska familjepolitiken, om jag inte helt har missuppfattat det, eller om det är nya principer som gäller från i dag. Det talas om handläggningstider. Skulle den enskilda människan som råkar ut för detta, eller för den delen handläggarna på försäkringskassan, bli av med en massa problem genom att man tar bort retroaktiviteten? Jag förstår inte sambandet däremellan. Beträffande enskilda fall så är det föräldrar till uppemot 5 000 pojkar och flickor som varje år nyansöker om vårdbidrag med anledning av funktionshinder. Det är inte fråga om ett enstaka fall utan om tusentals människor som är utsatta för detta varje år. Att då begära att de från första dagen ska ansöka om detta - som statsrådet och regeringen och också en majoritet av riksdagen nu faktiskt kräver - är otillständigt, tycker jag. Det är skönt att jag i dag har gjort statsrådet uppmärksam på dessa fall och att statsrådet ska arbeta vidare med saken. Det minsta man kan begära för dessa människor i en så väldigt utsatt situation är ändå att man kan få retroaktivitet om hinder förelegat eller om det finns särskilda skäl. Det är den lägsta nivån. Som moderat anser jag att det borde finnas retroaktivitet vid ansökan om vårdbidrag, men jag förstår att så långt räcker inte statsrådets Thaléns medmänsklighet.
Fru talman! En debatt om huruvida Ingela Thalén är medmänsklig eller inte ska vi kanske föra i andra sammanhang. Jag kan tänka mig en lång rad frågor där mätstickan vad gäller min medmänsklighet vida överstiger medmänsklighetstabellen hos Cecilia Magnusson. I och för sig är det där ett lågvattenmärke, så det är kanske inte en särskilt bra avslutning av debatten. När det gäller retroaktiviteten vid ansökan om vårdbidrag är jag övertygad om att vi, med den förändring som vi nu gör, också kommer att kunna se till att de barn och de föräldrar som framöver har behov av vårdbidrag och merkostnadsersättning får det på ett tillfredsställande sätt, genom information och stöd och hjälp från försäkringskassan. Retroaktiviteten generellt sett i olika system måste, menar jag, prövas för var och en av de olika ersättningsformer som gäller. Dessutom: Föräldraförsäkringen är en försäkring, inte ett vårdbidrag. Det vet också Cecilia Magnusson som ju är ledamot av socialförsäkringsutskottet.

Fru talman! Désirée Pethrus Engström har frågat mig vad regeringen avser att göra för att få snabba och konkreta effekter för att snarast minska antalet sjukskrivna och sänka kostnaderna i sjukförsäkringen. Frågorna ställs mot bakgrund av den negativa utvecklingen av antalet långa sjukskrivningar och det åtgärdsprogram i elva punkter som regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2002. Vidare framför Désirée Pethrus Engström att det utredningsförslag om en ny rehabiliteringsorganisation och försäkring som den särskilde utredaren Gerhard Larsson redovisade i betänkandet Rehabilitering till arbete skulle kunna läggas till grund för lagstiftning och snabbt ge ekonomiska effekter på sjukförsäkringen. Inledningsvis vill jag framhålla att jag delar Désirée Pethrus Engströms oro över utvecklingen av sjukskrivningarna, men jag delar inte uppfattningen att förslagen är för diffusa och spridda och inte har någon snabb effekt på sjukskrivningarna. Som Désirée Pethrus Engström känner till har ett omfattande utredningsarbete bedrivits inom Regeringskansliet under de senaste åren med anledning av den ökade sjukfrånvaron och ohälsan i arbetslivet. Resultaten visar bl.a. att ökningen av antalet sjukskrivna har flera förklaringar och att orsakssambanden är komplexa. Det finns således ingen enskild faktor som kan förklara ökningen av sjukfrånvaron, utan flera förklaringsfaktorer måste kombineras. All sjukdom resulterar inte i sjukfrånvaro, men det är ofrånkomligt att ett stort antal sjukdomstillstånd i sitt akuta skede omöjliggör all form av arbete. Det är också uppenbart att en betydande del av sjukfrånvaron beror på sjukdomstillstånd som inte alls är relaterade till arbetsplatsen. De studier som gjorts visar dock på mycket starka och tydliga samband mellan arbetsplatser och grad av sjukfrånvaro. Arbetsförhållandena i vid mening påverkar den faktiska sjukfrånvaron både när det gäller att förebygga sjukfrånvaro och när det gäller att förkorta en sjukdomsperiod. Det är till följd av dessa komplexa orsakssamband som regeringen valt en strategi för ökad hälsa i arbetslivet i elva punkter som innehåller ett brett spektrum av åtgärder. Denna strategi innehåller åtgärder för att förebygga ohälsa i arbetslivet, åtgärder för att förbättra rehabiliteringen av dem som drabbas samt vissa åtgärder för förbättrad tillgänglighet till behandling inom hälso och sjukvården. Bl.a. ingår arbetsmiljö, ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare, hälsobokslut, formerna för sjukskrivningsprocessen samt förbättrad statistik och forskning. Jag vill i anslutning härtill understryka att en förlängd sjuklöneperiod är en av flera tänkbara ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare att förebygga ohälsa. Denna liksom andra sådana drivkrafter kommer att närmare utredas och diskuteras för närvarande med arbetsmarknadens parter i de trepartssamtal som regeringen tagit initiativ till. Genom dessa samtal kommer samråd att ske med parterna i fråga om genomförandet av elvapunktsprogrammets olika delar. Utredningen Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet avlämnade nyligen sitt slutbetänkande till regeringen . I direktiven till den utredningen avgavs att förslagen i bl.a. betänkandet Rehabilitering till arbete ska behandlas i översynsarbetet. Slutbetänkandet om Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet har just sänds ut på remiss. Avslutningsvis vill jag meddela att regeringen planerar att i olika sammanhang återkomma med förslag med inriktning på att öka hälsan i arbetslivet bl.a. med utgångspunkt i de nämnda utredningsförslagen.
Fru talman! Jag vill naturligtvis börja med att tacka statsrådet Ingela Thalén för att hon är här och svarar på frågorna i min interpellation. Tyvärr måste jag också säga att jag inte har fått mina frågor besvarade i den utsträckning som jag hade önskat. 11-punktsprogrammet innehåller flera olika förslag som innebär ganska genomgripande förändringar för företag, försäkringskassor, företagshälsovård m.fl. Inte heller kan jag se att det i svaret på frågan om förlängd sjuklöneperiod är riktigt utrett om vi är för eller mot förlängd sjuklöneperiod. Är det så att detta på allvar övervägs, då är jag allvarligt oroad - av flera olika anledningar som jag återkommer till. Min första fråga i interpellationen handlar om hur regeringen ska agera för att snabbt få effekt i arbetet med att minska antalet sjukskrivningar. Då är det inte acceptabelt att få svaret: Vi har tillsatt flera utredningar och vi jobbar vidare med utredningar och remissvar. Det har vi ju fått i flera år, samtidigt som antalet sjukskrivningar allvarligt ökar. Min andra fråga handlar om varför man inte tog till vara förslaget i Gerhard Larssons utredning som kom förra året, Rehabilitering till arbete - en reform med individen i centrum. Där har man analyserat att det finns olika anledningar till sjukfrånvaron och att det därför behövs olika insatser - ibland från arbetsgivaren, ibland från sjukvården och ibland från speciella rehabiliteringskliniker. Ibland är det företagshälsovården som behöver gå in och titta på arbetsplatsen, och ibland behövs det ett helt annat jobb. Det handlar alltså om flera olika behov och om olika individer. Frågan är vem som ska samordna det här arbetet; det är den stora frågan. Med en förlängd arbetsgivarperiod menar regeringen att det är arbetsgivaren som ska samordna detta. Men om det inte ens är en sjukdom som handlar om arbetet, hur ska då det här lösas? När det gäller förslaget om förlängd arbetsgivarperiod oroar, som sagt, statsrådets svar. Regeringen överväger fortfarande att på arbetsgivarna vältra över ansvaret för rehabilitering under 60 dagar, oavsett om det handlar om problem som orsakats av arbetsgivaren eller inte. Det kan vara lätt att falla i farstun för det förslag som kommer från Jan Rydh. Man tänker att här får arbetsgivaren verkligen ett incitament, men det finns faktiskt fler argument mot som allvarligt bör övervägas. Arbetsgivarna har nämligen redan en självrisk genom sina 14 dagar samt det produktionsbortfall som de i dag har i samband med att anställda är sjukskrivna. Nyligen besökte jag en förskola. Där sade föreståndaren att hon inte ville ha tillbaka de anställda för fort därför att då riskerade hon en ny arbetsgivarperiod. Hur blir det med motivationen för att få tillbaka arbetstagare om man vet att man riskerar att få kanske Vidare handlar det om risk för selektering av dem som redan i dag har svårt att komma in på arbetsmarknaden, såsom handikappade. Men även kvinnor känner att trycket hårdnar - de som har små barn eller sjuka barn eller som riskerar att själva bli sjuka. I länder med en lång sjuklöneperiod har tydliga effekter på sjukfrånvaron inte kunnat påvisas. Sverige har tidigare prövat förlängd sjuklöneperiod, utan effekter. Dessutom förhindras en tidig samordnad rehabilitering eftersom arbetsgivarna inte alltid är specialister på detta. Långt ifrån alla sjukdomar är, som sagt, arbetsrelaterade. Tidningen Kommunaktuellt hade nyligen en artikel med rubriken Förlängd sjuklöneperiod dyrt för kommunerna. Där är man oroad för hur kommunerna ska klara av ekonomin om Jan Rydhs förslag går igenom. Jag skulle därför vilja fråga: Tycker statsrådet verkligen att det fortfarande är rimligt med 60
Fru talman! Det som Désirée Pethrus Engström pekar på är ju det som jag försöker stryka under, nämligen att situationen på arbetsmarknaden, oavsett om det gäller den privata eller den offentliga, har så många olika komplexa förklaringar. Det är inte så enkelt som att säga att nu är problemet enbart belastningssjukdomar eller enbart stress, utan det finns väldigt många olika problem. Den genomgång som är gjord av de som är långtidssjukskrivna i dag visar att det också där finns en lång rad olika situationer som kräver olika lösningar. Precis som utredaren om rehabilitering pekade på, krävs det flera olika insatser.

Jag vill också säga en sak om detta med förlängd arbetsgivarperiod. Désirée Pethrus Engström sade att incitamentet då skulle vara att pressa arbetsgivaren att ta sitt ansvar. Det är naturligtvis en del av diskussionen, men bakgrunden till hela diskussionen är också en annan. Vi vet i dag att 70 % av alla sjukskrivningar slutar före de här 60 dagarna, medan ungefär 30 % av sjukskrivningarna står för 70 % av kostnaderna i hela sjukskrivningssystemet. Vad vi har sagt när det gäller just det här konkreta förslaget är att vi har väldigt viktiga inslag som underlättar att renodla insatserna för dem som är svårast sjuka. Nu är jag fullständigt klar över den massiva kritik som förekommer från många olika håll. Det är väldigt många viktiga kritiska synpunkter. Men vad regeringen och jag har sagt är att det faktum ändå kvarstår att det krävs en strukturell insats för att underlätta så att vi frigör resurser för att ge stöd och råd till dem som har de riktigt långa sjukskrivningarna. Om inte just den förlängda sjuklöneperioden är ett bra incitament eller ett bra instrument, då kanske vi i våra samtal med parterna kan hitta en annan form som ger lika goda effekter för den enskilda individen och lika bra inslag i hela systemet. Det skulle underlätta försäkringshandläggningen på ett sådant sätt att de som bäst behöver resurserna, nämligen de som är långvarigt sjukskrivna, får tillgång till rehabiliteringsresurser och stöd från försäkringskassornas handläggare - de är ändå experter - och andra typer av stöd för att kunna komma in på arbetsmarknaden igen, endera till sin gamla arbetsplats eller till ett annat arbete, via utbildning eller på något annat sätt.
Fru talman! Naturligtvis underlättar det för kassorna om de slipper betala ut sjukpenning för de första 60 dagarna. Men redan i dag hinner de oftast inte med att arbeta med rehabilitering på grund av att resurserna är så knappa inom försäkringskassorna. Jag tror att det behövs en professionell samordnare som snabbt ser till att rätt åtgärd kommer till skott. Får man då vänta i två månader på att den rätta åtgärden ska ha handlagts av en professionell samordnare, har det gått för lång tid för många. Om två månader har gått är det redan för sent för många att komma igen. Statsrådet vet ju lika väl som jag att varje dag som går under sjuskrivningen är ett problem, därför att man kommer närmare en förtidspension. Därför tror jag att det är olyckligt för arbetsgivaren, för den enskilda individen och med tanke på de kostnader som det kommer att innebära med ett förslag som innebär att arbetsgivarperioden förlängs. Jag tror nämligen inte att arbetsgivaren har kompetens att klara av att jobba med professionell rehabilitering. Det är precis det som Gerhard Larsson tar upp i sin utredning, att det behövs professionalitet på det här området och att kassorna därför snabbt behöver komma in. De kan ju snabbt bedöma om det är ett ärende som de inte behöver agera i. De kan då släppa ärendet om de bedömer att det är något som arbetsgivaren kan göra något åt, och det gör man genom att skicka in sin rehabiliteringsutredning. Det finns några andra förslag som jag också hade ställt frågor om. Det gäller de 10 miljonerna till företagshälsovården. Jag är lite fundersam över varför regeringen ska ge privata företag resurser till att arbeta med utveckling av olika metoder, för det gör de ju redan i dag. Det är ju som sagt var privata företag som säljer tjänster till sina kunder, alltså företagen. Jag skulle vilja ha en liten kommentar till hur det ska gå till rent praktiskt när de 10 miljonerna ska delas ut till privata företag. När det sedan gäller tvånget på en rehabiliteringsutredning står det ju egentligen redan i dag i rehabiliteringsförordningen att man måste skicka in en rehabiliteringsutredning efter 28 dagar, om den inte anses obehövlig. Om någon har brutit benet och har kommit tillbaka till jobbet efter en månad, ska arbetsgivaren ändå sättas att skicka in en rehabliteringsutredning? Jag undrar bara hur försäkringskassorna ska hinna med alla dessa onödiga rehabiliteringsutredningar som ska skickas in. Till sist skulle jag också vilja få en kommentar till de 9 miljarderna till primärvården och de 3,7 miljarderna som ska gå till att korta vårdköer. Hur ska det här förbättra för landstingen? Landstingsförbundet skriver ju på sin hemsida att i princip blir det plus minus noll för landstingen, eftersom staten drar in pengarna på ett annat håll, bl.a. genom momsindragningar. I princip får de alltså inga extra pengar. Jag skulle vilja ha en liten kommentar till det.
Fru talman! Detta med försäkringskassornas professionalitet är vi helt överens om och att det faktiskt behövs strategiska och strukturella förändringar för att professionaliteten ska frigöras. Vi har lagt fram en lång rad förslag, och det pågår ett metodutvecklingsarbete. Det pågår inte vid sidan om, utan det pågår integrerat med försäkringskassorna. Vi går kassa för kassa så att säga, så att vi inom ett par års tid ska kunna ha arbetat igenom alla kassorna. Jag är helt övertygad om att det kommer att gå mycket fortare än vad vi kan föreställa oss, därför att jag tror att man kommer att hitta konsensus om metoden för att arbeta fram det bästa sättet att få i gång en rehabilitering, och nu talar jag om en arbetslivsinriktad rehabilitering. När det gäller de 10 miljonerna till företagshälsovården handlar det om utbildning och utveckling av arbetarskydd, arbetsmiljöombud osv. Det är alltså inget bidrag till själva företagshälsovården. Den kräver i och för sig en särskild diskussion. Det är min uppfattning att en mer strategisk insats av företagshälsovården i ett mycket tidigt skede kan betyda väldigt mycket för att korta de långa sjukskrivningarna. Vi återkommer när det gäller företagshälsovårdens insatser för och möjligheter att förhindra långa sjukskrivningar. Jag har inga kommentarer om varför landstingen har någon annan uppfattning. De facto får landstingens verksamhet under ett antal år en ökning med 9 miljarder kronor. Regeringen har också träffat en överenskommelse med landstingen om de 3,75 miljarder som är fördelade över ett antal år, och vi är överens om att de ska öka tillgängligheten och minska köerna i landet till vård och behandling över huvud taget. Jag ska också säga en sak när det gäller sjukskrivningen. Désirée Pethrus Engström tog inte upp det, men ett av de stora problemen är den slentrianmässiga sjukskrivningen. Då vill jag understryka att de allra flesta människor som blir sjuka behöver kanske både två och tre veckor på sig för att vila ut, men därefter är det mycket sällan så att alla de behöver fortsatt passiv sjukskrivning. Det här synsättet vet jag också präglar Jan Rydhs utredning. Det synsättet kommer också att prägla det fortsatta utvecklingsarbetet. Socialstyrelsen har ju fått ett uppdrag att se över sjukskrivningsprocessen. Sjukfrånvaro i form av passiv sjukskrivning efter de första läkande veckorna är nog mer av ondo än av godo. Undantaget är naturligtvis olika typer av sjukdomar, men jag tror att vi talar om människor med sjukdomar som har att göra med den arbetsrelaterade ohälsan i vid mening, som stress, press och belastningssjukdomar. För dem är det bättre att få prova att arbeta efter sin förmåga än att vara helt borta från arbetsplatsen. Men detta har att göra med synen på försäkringsmedicin och synen på sjukskrivningsprocessen. Detta kommer vi också att ägna särskild uppmärksamhet inom ramen för 11
Fru talman! Ja, kassorna ska bli bra på rehabilitering. Det låter bra. Samtidigt vet vi ju att kassornas resurser de senaste åren har minskat med 25 % medan sjukskrivningskostnaden har ökat från 20 till 43 miljarder kronor. Då är det egentligen en orimlig situation som kassorna har i dag för att klara sitt uppdrag. Jag skulle också avslutningsvis vilja säga att jag tror att det är synd att inte regeringen har gått på Gerhard Larssons förslag om en ny rehabiliteringsorganisation där man får i gång rehabiliteringsarbetet med kassorna som koordinator. Det innebär att man får ned antalet sjukskrivna, det vet vi. Det var så man fick i gång verksamheten när sjukskrivningarna gick i taket i slutet av 80-talet. Man satte i gång med rehabiliteringsarbetet. Man utbildade alla arbetsgivare på det här med att jobba med rehabilitering. Karensdagen infördes. Det var flera olika åtgärder. Man kunde söka pengar ur arbetslivsfonden för olika projekt. Det var positiva stödåtgärder. I stället för piskan använde man moroten. Vi kristdemokrater har därför satsat sex miljarder kronor på tre år för att rigga en ny rehabiliteringsorganisation enligt Gerhard Larssons modell. Eftersom vi vet att varje krona som satsas på rehabilitering ger nio kronor tillbaka finns det inga alternativ. Jag skulle önska att regeringen gjorde som vi. Det är allvarligt att vi bara får som svar att vi utreder vidare. Det är inga konkreta, skarpa förslag enligt min åsikt. Statens kostnad och den enskildes lidande måste tas på allvar, och jag hoppas att regeringen snart kommer med skarpa förslag som innebär att vi kommer i gång med rehabiliteringsarbetet. För där är vi inte än. Vi har alldeles för länge avvaktat olika utredningar - ända sedan 1998, när det började skena i väg.
Fru talman! Enligt Désirée Pethrus Engströms åsikt är det inte några skarpa förslag. Enligt min åsikt är det mycket skarpa förslag, och det är ett konkret arbete som pågår. Det är klart att man, som kristdemokraterna gör, kan lägga sex miljarder kronor på att rigga en ny organisation. Enligt min uppfattning är det samverkan mellan arbetsmarknadsmyndigheterna, arbetsplatsen, arbetsorganisationen, vård och behandling och arbetslivsinriktad rehabilitering i det helhetsgrepp som regeringen har tagit som kommer att ge effekter. Men inte heller det kommer att ske genom något slags trollslag. Det är ett metodisk arbete där man utnyttjar olika aktörer. Kräver detta mer resurser framöver kommer det också att skapas ett sådant utrymme. Men att lägga sex miljarder på att rigga en ny organisation leder inte till nya arbetsplatser.

Fru talman! Maria Larsson har frågat mig om jag har för avsikt att pröva om omfördelning mellan länens/regionernas ramanslag bör ske. Maria Larsson har bl.a. anfört att Jönköpings län förfördelades ekonomiskt i samband med att Habo och Mullsjö kommuner överfördes till länet 1998. Låt mig börja med att konstatera att en omfördelning av länsstyrelsernas ramanslag påverkar samtliga länsstyrelsers långsiktiga planeringsförutsättningar och bör därför göras undantagsvis och endast efter noggrant övervägande. Länsstyrelserna har arbetsuppgifter inom ett tjugotal politikområden och svarar också för att, ur ett regionalt perspektiv, samordna olika samhällsintressen inom sitt ansvarsområde. Därutöver finns regionala olikheter mellan länsstyrelsernas ansvarsområden vad gäller omfattning och uppgifter. Att hitta en fördelningsmodell för länsstyrelsernas resurser som svarar mot de mångfasetterade arbetsuppgifterna är därför en komplicerad process. Den fördelning som i dag ligger till grund för länsstyrelsernas ramanslag bygger på en modell framtagen av Statskontoret. På regeringens uppdrag har Statskontoret lämnat förslag till hur anslaget för länsstyrelserna kan beräknas och i den aktuella modellen ligger folkmängd, landyta och antal kommuner till grund för fördelningen. Modellen ska ge likvärdiga förutsättningar för länen utan att kompensera för skillnader i servicenivå, kvalitet, avgifter och effektivitet. Länsstyrelsen i Västra Götalands län till Länsstyrelsen i Jönköpings län till följd av att Habo och Mullsjö kommuner bytte länstillhörighet. Principen för denna omfördelning följde samma modell som Statskontoret föreslagit och som användes som underlag för omfördelningen i övrigt. Sedan modellen infördes har länsstyrelserna fått vissa nya arbetsuppgifter och gamla har fallit bort. För resursberäkningen av dessa arbetsuppgifter har ofta mer verksamhetsanpassade och aktuella beräkningsgrunder använts som i stor utsträckning bygger på underlag från länsstyrelserna och andra berörda myndigheter. Det betyder att den uppdatering av resurstilldelningen som Maria Larsson efterlyser delvis görs löpande. Genom sitt regionala samordningsansvar och bredden i ålagda uppgifter blir länsstyrelsernas styrning, både vad gäller finansiering och verksamhet, mer komplex än för andra myndigheter. Regeringen avser därför att ta initiativ till en samlad översyn av styrningen av länsstyrelserna där även kopplingen mellan arbetsuppgifter och finansiering ska granskas.
Fru talman! Jag vill tacka för ett svar som jag vill tolka positivt. En översyn ska genomföras som ska titta på om en omfördelning av resurser mellan länen behövs eller inte. Det är ett positivt besked som jag verkligen vill rikta mitt tack till statsrådet för. Jag är lite lokalpatriot här i dag. Jag har sett hur det fungerar på hemmaplan, och det gör mig bekymrad. Statskontorets rapport från 1996 gjordes på uppdrag av regeringen. Där testade man ett antal olika beräkningsmodeller. Så använde man den tidens siffror och applicerade dem på länen. Vissa beräkningsmodeller grundade sig på folkmängd, landyta och antal kommuner. I någon annan tillkom exempelvis regionala utvecklingsinsatser. I en tredje tillkom Redan då konstaterade Statskontoret att det enligt de olika föreslagna beräkningsmodellerna var vissa län som uppenbarligen hade för knappa resurser. De blev förfördelade i alla fördelningsmodeller i förhållande till dagsläget. Det var några län som skulle få mer resurser oavsett vilken av de här beräkningsmodellerna man valde. Det gällde t.ex. Gotland, Halland, Befolkningsparametern var ju en väldigt viktig ingrediens i samtliga beräkningsmodeller. I dagsläget kan man konstatera att Jönköpings län har en resurstilldelning, om man bara tittar på folkmängden, som om det vore det femtonde länet i landet befolkningsmässigt trots att det ligger som sjätte län i verkligheten. För Jönköpings läns del kan man nog säga att situationen har förvärrats sedan den här utredningen gjordes av Statskontoret 1996. Bl.a. fick länet ett befolkningsmässigt tillskott genom Habo och Mullsjö kommuner 1998. Det är riktigt som statsrådet anför att omfördelningen det första året såg ut på det här sättet, men det fanns också en plan om att omfördelningen skulle fortsätta i ytterligare två år. Av detta blev det ingenting. Sedan har det tillkommit ytterligare belastning arbetsmässigt i samband med miljöbalken. Eftersom länet är väldigt företagstätt har miljöbalken skapat en arbetssituation där befintlig personal absolut inte kan uppfylla tillsynskraven enligt lagen. Ingen hänsyn tas ju i resurstilldelningen till parametern "antal företag", trots att det numera är en ganska utslagsgivande faktor rent arbetsmässigt. Högarna växer och personalen dignar, och den negativa spiralen tenderar att öka. Den kan egentligen bara brytas på två sätt: antingen genom minskade arbetsuppgifter, exempelvis genom lättnader i lagstiftningen, eller genom ökad resurstilldelning. För Jönköpings länsstyrelses del skulle 3 5 miljoner kronor kunna rädda en akut situation. Därför välkomnar jag verkligen öppenheten från statsrådet att ta initiativ till en samlad översyn. Den är ju särskilt relevant nu efter det beslut vi fattade här i riksdagen förra veckan om regionala samverkansorgan och en ändrad roll för länsstyrelserna. Jag hoppas att tanken inte är mera ny än att statsrådet här och nu kan utveckla något mer vad som är tänkt, och jag har några frågor: När kommer den här översynen eller utredningen att sjösättas? I vilken form kommer den att ske; är det en ensamutredare eller t.o.m. en parlamentarisk utredning som är tänkt? När ska den vara klar? Och vad ska ligga till grund för beräkningen? Kommer det att ges direktiv om beräkningsgrunder, eller kommer utredningen att få öppet mandat?
Fru talman! Det är ju inte något nypåkommet initiativ det här, men vi aviserade ju den här översynen just i den proposition som Maria Larsson hänvisade till, propositionen om regionala samverkansorgan och statlig länsförvaltning. Vi ville naturligtvis avvakta riksdagens ställningstagande förra veckan till propositionen, för det har ju med gränssnittet mellan de här regionala samverkansorganen och länsstyrelsens framtida roll att göra också. Innan vi så att säga gick i gång då med arbetet med att ta fram direktiv till den här översynen var det naturligt att avvakta riksdagens ställningstagande - av respekt för parlamentet, om man uttrycker det på det sättet. Jag ser det som oerhört angeläget att vi gör den här översynen, därför att det ju inte bara är Jönköpings län utan också andra län som har synpunkter på det nuvarande fördelningssystemet av anslagen till länsstyrelserna. Det har också växt fram en flora av mer direkt finansiering också. När vi har lagt nya arbetsuppgifter på länsstyrelserna har vi ofta skickat med en påse pengar vid sidan om det vanliga normala anslaget. Det finns mot den bakgrunden ett behov av att göra en mer genomgripande översyn av dels länsstyrelsernas styrning framöver, dels när det gäller finansieringen och kopplingen mellan arbetsuppgifter och finansiering. Jag kan också - där vill jag instämma i vad Maria Larsson säger - ibland känna en oro för att vi både från riksdagens och från regeringens sida lägger på länsstyrelserna väldigt mycket arbetsuppgifter, men att vi inte riktigt har sett till så att man har finansiering för att man ska kunna sköta arbetsuppgifterna på ett effektivt och bra sätt. Översynen här, när det gäller både styrningen, finansieringen och kopplingen mellan just arbetsuppgifter och finansieringen, ser jag som utomordentligt angelägen. Sedan 1998 har det sammanlagda länsstyrelseanslaget ökat med 19 %. I Jönköpings län har anslagsökningen varit 26 %. Nu är jag väl medveten om att mycket av den kraftiga anslagsökningen för Jönköpings läns vidkommande jämfört med riket i snitt beror på strukturfondsåtagandena i Jönköpings län. När det gäller att följa Statskontorets förslag till omfördelning gjorde vi ju ett tillskott på knappt 1,4 miljoner 1998, och vi såg också till att föra över pengar från Västra Götaland till Jönköpings län till följd av att Habo och Mullsjö kommuner bytte länstillhörighet. Men än en gång: Maria Larsson sade det själv; hon tyckte att hon kunde tolka svaret som positivt. Och jag delar Maria Larssons uppfattning om att det finns ett behov av att göra en sådan här översyn. Vi ska gå i gång med den så snart det över huvud taget är möjligt. Jag tror kanske inte att den mer tekniska översyn som det ändå är fråga om är lämplig att ske i parlamentariska former. Det handlar snarare om att analysera arbetsuppgifter och se om vi fördelar pengarna på ett rimligt sätt mellan länsstyrelserna i dag beroende på vilka arbetsuppgifter man har.
Fru talman! När man har skickat för många påsar vid sidan om alltför länge skapar det en stor komplexitet i systemet. Det är bra, tror jag, att bryta ned systemet och börja från scratch igen och titta på ett system som är enkelt, stabilt, uthålligt och som går att justera till viss del, men där bottenplattan så att säga ligger fast. Dock hastar tiden för det här. Situationen är mycket prekär vid flera av länsstyrelserna i landet. Jag tar mig friheten att citera lite ur de kommentarer till prognosen för 2002 och 2003 när det gäller ramanslaget som har skrivits från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Man säger t.ex. för 2001 att målsättningen var att budgetunderskottet skulle reduceras eller helst försvinna. Man har ökat sina intäkter och man har varit återhållsam med investeringarna, och tack vare det har underskottet inte ökat. Som vanligt har man fått utnyttja anslagskrediten med 1 075 000. När det gäller 2002 visar en preliminär budget ett underskott på 3,7 miljoner med oförändrad bemanning. Det är då en personalsituation där man, inte minst på miljöbalkstillsynssidan, går på knäna, minst sagt. Man hinner inte; man förmår det inte, med den arbetsbelastning som man har. Då valde man att lägga generella besparingskrav på varje avdelning, ökade intäktskrav och att inte återbesätta tillfälliga vakanser, t.ex. tjänstledigheter. Det gör att man då kan komma i balans, men budgetunderskottet ligger kvar och skvalpar och kan inte detta år heller reduceras. För 2003 säger man så här: "Bedömningen är att kortsiktiga besparingsåtgärder inte är tillräckliga för att uppnå en balanserad budget 2003. Tillkommer inga ytterligare anslagsmedel så måste uppsägning av personal tillgripas. Med hänsyn till ett redan nu ansträngt resursläge där Länsstyrelsen inte på ett tillfredsställande sätt klarar sina uppgifter, är bedömningen att den arbetssituationen avsevärt kommer att försämras. Ökade tendenser till stress och andra arbetsrelaterade symptom finns i organisationen vilka till stor del är relaterade till resursknappheten." Så här ser det ut, och det gör att jag kanske hade hoppats att få något mer detaljerade förslag - att det fanns något tänkt. Det är fint att man har respekt för att riksdagen är högsta beslutande organ, men jag tycker också att det inbegriper att man har lite i bakfickan att plocka upp så fort beslut är fattat. Det är inget som hindrar oss här i riksdagen från att tycka att det är positivt att regeringen förbereder saker som kan sjösättas så fort som möjligt när beslut är fattat. Jag fick inte några riktigt klara besked vad gäller tidsaspekten.
Fru talman! Det beskedet gav jag väl: Jag tycker att det här är en utomordentligt angelägen fråga, och vi jobbar med frågan. Jag tycker också att det är viktigt att vi kan bedriva det arbetet skyndsamt. Jag deltog ju i debatten i förra veckan om propositionen och markerade där vikten av att staten har en effektiv och bra samordnad förvaltning på länsnivå. Jag tror det är oerhört viktigt för Sveriges utveckling att vi har en effektiv och bra statlig länsförvaltning. Det initiativ som regeringen tog när det gäller att i propositionen lyfta fram den här frågan är ju ett uttryck för att vi inser vikten av att vi gör en analys av resursfördelningen mellan länen och också går in och tittar på styrningen av länsförvaltningarna. Detta är en väldigt angelägen fråga, och vi kommer att jobba intensivt med den frågan för att kunna avsluta arbetet så snart det över huvud taget är möjligt.
Fru talman! Men någonting går väl att säga. Ska arbetet hanteras inom Regeringskansliet? Ska det tillsättas en särskild utredare som tittar på frågan? Ska arbetet sätta i gång under våren? Ska det vara färdigt under hösten eller 2003? Någon tidsplan måste ministern ha funderat över. Något klarare besked kan man kräva, eftersom beslutet nu är fattat i riksdagen. Om det nu inte är möjligt att få fram ett färdigt förslag till nästa budgetbehandling - vi får se vilken regering som ska lägga fram den budgeten - finns det då möjlighet att göra smärre justeringar för att rätta till missförhållanden som är akuta? Jag har en annan vinkel på frågan också. En översyn kan ge olika utfall på resurssidan. Det kan handla om att ge tillskott eller omfördela redan befintliga resurser. Den enklaste vägen är att politiskt ge resurstillskott. Skattebetalare i gemen är ett tåligt och luttrat släkte. Omfördelning är en något slingrigare väg, där många missnöjda fort ställer sig på kö. Det finns erfarenheter från det kommunala utjämningssystemet, för att nämna något. Det känner statsrådet säkert till. Han ler igenkännande. Det krävs mycket mod och civilkurage för att ta sådana strider. Är statsrådet modig? Har statsrådet redan från början en tanke om ifall det handlar om resurstillskott eller omfördelning? Eftersom det här är mitt sista inlägg får jag passa på att tacka än en gång och skicka med ett råd inför översynen. Det får bli: Verka innan natten kommer!
Fru talman! Jag kan försäkra Maria Larsson att jag är modig. Det visar inte minst den debatt vi har fört om skatteutjämningssystemet. Det är snarare så att moderaterna ger uttryck för feghet i den frågan. De vill inte ta debatten om att omfördela från rika kommuner till sämre lottade kommuner, för att dra en parallell till frågan om fördelningen av resurser mellan länen. Jag vill än en gång säga att jag ser det som oerhört angeläget att vi tar itu med frågan. Vi ska göra det skyndsamt. Vi ska naturligtvis börja med arbetet under våren. Det är inget enkelt arbete. Det visar det arbete som Statskontoret har bedrivit tidigare inför den omfördelning som skedde 1998. Det är svårt att hitta givna parametrar för hur anslagen ska fördelas via länen. Det är enklare om man har pengar till sitt förfogande, så att man kan ge tillskott. Varken Maria Larsson eller jag har haft det hitintills om man ser till våra budgetförslag, dels i riksdagen, dels regeringens budgetförslag. Men vem vet, det kanske öppnar sig sådana möjligheter i framtiden. Än en gång: Det finns ett starkt behov av att göra en översyn. Vi ska gå i gång med det skyndsamt, under våren.

Fru talman! Anne-Katrine Dunker har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att minska tiden mellan anmälan och domstolsprövning. Hon har vidare frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att misshandlade kvinnor under pågående utredning inte ska behöva leva under hot och fortsatta trakasserier av den åtalade mannen. Både kortare handläggningstider inom rättsväsendet och ökat skydd för dem som riskerar att utsättas för våld av närstående eller tidigare närstående är högt prioriterade frågor inom Justitiedepartementet. Redan för drygt ett år sedan tillsatte regeringen en särskild beredning, Beredningen för rättsväsendets utveckling. En av beredningens viktigaste uppgifter är just att lämna förslag på hur handläggningstiderna inom rättsväsendet kan kortas. I somras lämnade beredningen sitt första delbetänkande . Förslagen i betänkandet är avsedda att utgöra ett huvudalternativ för hur ett nytt snabbförfarande i brottmål kan se ut. Det föreslås bl.a. att åklagarens möjlighet att utfärda stämning och kalla till huvudförhandling ska utvidgas. Det föreslås också att åklagaren ska ges behörighet att fatta beslut - och det redan under förundersökningen - om att inhämta viss personutredning. Beredningen har dessutom strax före jul lämnat ytterligare ett delbetänkande . Där lämnas förslag som ska göra det möjligt att i avsevärt större utsträckning än för närvarande utreda brott på ett förenklat sätt. Enligt beredningens bedömning ska även detta förslag kunna medverka till att förkorta de totala handläggningstiderna inom rättsväsendet. Båda betänkandena bereds inom departementet och kommer att utgöra en grund för det fortsatta reformarbetet. Redan nu pågår på flera orter försöksprojekt som syftar till att, inom ramen för gällande regelverk, förkorta de totala genomströmningstiderna från brottsanmälan till dom. För de flesta projekt finns en målsättning om att tiden mellan brottsanmälan och dom ska vara cirka fyra veckor. De första projekten startade för cirka två år sedan i Handen, SL-projektet, och i Jönköping, KLÖS-projektet. Dessa är nu avslutade, men arbetet på dessa orter drivs vidare på det sätt som utvecklades under försöken. SL-projektet i Handen var inriktat på våld mot kvinnor. Där bestämdes tiden för brottsutredningsförfarandet till fyra dagar från anmälan om brott till beslut i åtalsfrågan. Redan veckan efter det att åtalsbeslut fattats skulle huvudförhandling äga rum. När det gäller Handenprojektet har det konstaterats att det - sedan projektet pågått en tid - skett en minskning inom domkretsen av antalet anmälda fall av misshandel mot kvinnor. Bland dem som deltagit i projektet finns uppfattningen att detta har sin grund i att samhällets reaktion på brottet kommit snabbare. När det gäller den andra frågan - vilka åtgärder jag ämnar vidta för att misshandlade kvinnor under pågående utredning inte ska behöva leva under hot och fortsatta trakasserier av den åtalade mannen - kan jag också här komma med positiva besked. Justitiedepartementet har nyligen remitterat en departementspromemoria med förslag till lagändringar som syftar till att förbättra skyddet för dem som utsätts för våld och trakasserier av någon närstående eller tidigare närstående. I promemorian föreslås bl.a. att ett besöksförbud ska kunna avse den egna bostaden om det på grund av särskilda omständigheter finns en påtaglig risk för att den person förbudet avses gälla kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid. Polisen föreslås även få befogenhet att meddela interimistiska beslut om besöksförbud, s.k. tillfälligt besöksförbud. Vidare föreslås att ett besöksförbud ska kunna utvidgas till större områden än i dag. Remisstiden går ut i mitten av mars och jag hoppas kunna komma tillbaka till riksdagen i höst med förslag till lagändringar. Fru talman! Jag vill i detta sammanhang också understryka att försök att sabotera brottsutredningar eller rättegångar genom att påverka bevispersoner genom våld eller hot inte bara är ett angrepp mot den utsatta personen. Det är ett angrepp mot oss alla och mot Sverige som rättsstat. Att vittnen och målsägande kan känna sig trygga och därigenom vågar berätta vad de har iakttagit är en förutsättning för att brottsbekämpningen ska kunna bedrivas effektivt. Regeringen har därför, nyligen, tillkallat en särskild utredare med uppgift att utforma ramen för ett program till skydd för bevispersoner m.fl. och föreslå den lagstiftning som behövs . En av de frågor utredaren särskilt ska överväga är vilka åtgärder som behövs för att förhindra att bevisperson, på grund av rädsla, vid huvudförhandling ändrar en tidigare lämnad uppgift eller avstår från att lämna en sådan. Uppdraget ska slutredovisas senast hösten Avslutningsvis en kort kommentar till Anne Katrine Dunkers påstående om att merparten av de tillskott som polisen tillförts går åt till att minska polismyndigheternas underskott. För 2001 utökades polisens anslag med nästan 1,2 miljarder kronor exklusive pris och löneomräkningen. Vid ingången av 2001 uppgick polisens underskott till ca 300 miljoner kronor. Det innebär att anslagsökningarna både kan finansiera tidigare underskott och bidra till höjd kvalitet i utredningsarbetet samt ökad lagföring.
Fru talman! Jag får börja med att tacka ministern för svaret. Våld mot kvinnor är ett allvarligt problem inte bara här i Sverige utan i hela världen. Det är en plåga som måste motarbetas på alla sätt. Det är därför glädjande att det pågår utredningar på Regeringskansliet för att förbättra situationen för alla de kvinnor som utsätts för våld. Mordmisstänkt exmake hade besöksförbud - det är en rubrik bland många i våra dagstidningar. Mer än 20 kvinnor mister varje år livet genom det våld de utsätts för. Det är minst 20 för mycket. I natt har ytterligare en flicka med invandrarbakgrund mördats på ett brutalt sätt av en nära anhörig. Hur många fler kvinnor med invandrarbakgrund ska mista livet i Sverige innan något görs? Vad gör ministern för att dessa bestialiska handlingar ska få ett slut? Flickan hade gjort en polisanmälan men kunde ändå inte skyddas. När får vi en lagstiftning och ett samhälle som kan hjälpa och skydda de kvinnor som i dag förtvivlat ser sina liv slagna i spillror, inte minst efter det att de har gjort en polisanmälan? För många kvinnor som utsätts för våld känns det tyvärr som om myndigheterna i dag står på fel sida, dvs. att de står på förövarens sida. Vi har en långtgående lagstiftning i Sverige som ska motverka misshandel och mäns våld mot kvinnor. Men tyvärr blir många kvinnor ofta misshandlade inte bara en gång utan en gång till och en gång till. Samhället står vid sidan om och kan lite eller ingenting göra. Inte undra på att kvinnor ibland tar saken i egna händer och t.o.m. tar till vapen för att skydda sig och barnen. Om en kvinna har anmält en man för misshandel ska samme man inte kunna misshandla henne igen. En annan rubrik är: För grannarna kom det inte som en överraskning att kvinnan blev misshandlad igen. I praktiska råd till kvinnor som misshandlats kan man bl.a. läsa att de ska ordna en reträttväg till kvinnojouren eller till någon nära vän eller släkting. Råd är bra, men tycker ministern att det här är råd som vi bör finna oss i? Borde inte alla som inte har begått något brott ha rätt till frihet? Många misshandlade kvinnor vågar inte av rädsla för att utsättas för våld lämna sina hem utan är dömda till ett fortsatt liv i ensamhet. Att först utsättas för brott, anmäla brottet och därefter känna att jag trots det inte får stöd av samhället är att straffas dubbelt. I ca 70 % av misshandelsfallen där det också finns barn med i bilden har också de utsatts för våld. För att motverka våld mot kvinnor och barn vilar det naturligtvis ett stort ansvar på familjerna, som måste fungera som goda förebilder för små pojkar. Därför måste alla familjer också få en rimlig chans att bygga upp en trygg tillvaro. Också skolan måste vara en god förebild och förmedla vad som är rätt och fel till alla elever. Män som slår sina kvinnor måste också få vård. Det är väsentligt att man t.ex. kombinerar besöksförbudet med tidiga insatser så att mannen inte blir bitter eller hamnar på gatan. Det måste vara bättre att uppmuntra honom till att göra något åt sin situation. Jag bor i Sandviken som är en av de kommuner som satsar mest på kvinnojourernas verksamhet, vilket naturligtvis känns bra. Men det skulle kännas ännu bättre om vi i stället kunde se en minskning av kvinnomisshandeln och därmed en minskning av kvinnojourernas verksamhet. I dagens tidning kunde jag tyvärr läsa att det är ett ökat tryck på kvinnojourerna. Så många behöver hjälp att man tvingas skicka kvinnor och barn tillbaka till hemmet och våldet. Det finns bra och tillförlitlig statistik. Det finns kunskap om problemen, och det finns lärdom från andra länder att ta till sig. Trots det händer det inte särskilt mycket vare sig här i Sverige eller i andra länder. Ministern och departementet har funderat på dessa frågor länge. När tror ministern att vi får en skärpning så att alla de kvinnor som i dag lever i rädsla och skräck kan börja leva ett normalt liv igen? Ministern har sagt det är en högt prioriterad fråga för regeringen att förkorta domstolarnas handläggningstider. Hur högt prioriterad är den? När kan vi räkna med något förslag som gör att handläggningstiderna minskas ordentligt? Handläggningstiderna har snarare ökat än minskat under de senaste åren. När går utredning och fundering över till handling, ministern?
Fru talman! Vi har båda uttryckt en sorg över det som har hänt under gårdagen. Jag känner inte till alla detaljer. Men jag kan redan nu konstatera att det som har hänt är en tragedi även för samhället. Trots det som har skett är det dock fel att påstå att ingenting görs. Det görs faktiskt saker, även om de inte vid det här tillfället känns som de mest angelägna. Vi har sedan den 1 juli en ny brottsofferproposition. Den är särskilt till för att öka förståelsen hos varje enskild polis, åklagare och domare för brottsoffrets utsatta situation. Vi har förkortat handläggningen. Det finns utöver den utredning och de projekt jag nämnde även andra delar i Sverige där man väsentligt har förkortat handläggningen. Polis och åklagare har ett utvecklat samarbete på olika håll där man också lyckas med detta. Vi har så sent som för några veckor sedan tillsatt en särskild utredare för att kunna skydda inte bara vittnen i domstol utan också andra personer som riskerar att leva under hot. Vi har ökat polisresurserna på ett sätt som aldrig någon regering har gjort tidigare i Sverige. Vi har förslag på utvidgat besöksförbud. Vi har också förslag på kvarsittanderätt för sambor på samma sätt som för gifta. Det är fel att säga att vi ingenting gör. Däremot vill jag understryka att vi hela tiden kan göra fler saker och utveckla detta arbete.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som ministern säger att det görs en hel del. Det påpekade jag också i mitt anförande. Det är glädjande att det finns beredningar och samverkansprojekt. Men det görs alldeles för lite, och det går alldeles för långsamt för alla de kvinnor som utsätts för våldet. Dessa kvinnor har först utsatts för våld. Sedan riskerar de i väntan på ett domstolsförfarande att behöva utsättas för ytterligare våld. För några veckor sedan talade jag med en kvinna som ända sedan hon var väldigt ung har utsatts för våld. Äntligen har hon lyckats komma ifrån den man som under de senaste 15-20 åren misshandlat henne. Nu förhalar han processen hela tiden. Med brev och psykisk påverkan försöker han att trakassera kvinnan. Hon är inte den enda kvinnan i den situationen utan en bland många. Jag menar att vi måste skynda på processen. Det är tragiskt. Vi har 20 000 anmälningar varje år från kvinnor som är utsatta för våld. Det finns säkert ett mörkertal. Om vi tar med invandrarkvinnorna är det säkert många som inte anmäler brotten eftersom det är skam och skuld över det. Det är många svenska kvinnor som vi vet inte anmäler därför att de är nära anhörig till eller är väl bekant med personen som utsätter dem för våld. Vi måste göra någonting skyndsamt. Det är vad jag menar. Nu finns en hel del samverkansprojekt. Men det saknas fortfarande en del. Man har gjort utredningar. De visar att även om polisen har tillräckliga resurser - och jag vidhåller att polisen inte har fått så mycket mer resurser - kan inte polisen göra allting. Det måste ske en samverkan mellan de olika organ som har ansvar i dessa frågor, åklagare, domstol, socialtjänst osv. Den samordningen är om än inte dålig på många håll bristfällig. Det finns bra projekt i Sverige, som ministern påpekade, och det finns platser där man har fått ned handläggningstiderna och ökat samverkan. Men jag skulle vilja att ministern såg till att detta skedde överallt i Sverige. Jag sade tidigare i dag att det var en ökning av kvinnor som anmäler sig till kvinnojourerna. Det är en sådan stor ökning att man tvingas skicka hem kvinnorna. Man har inte plats för dem i sina jourlägenheter. Man tvingas skicka hem dem till de män som utövar brott mot kvinnorna. Det är tragiskt. Jag vill höra om ministern kan säga att det kommer att ske något snart. Det måste ske något nu. Vi kan inte har fler funderingar och fler beredningar. Vi måste få ett snabbt agerande.
Fru talman! Det enda som gör att det tar tid är den demokratiska processen, ingenting annat. Om vi inte hade den skulle alla förslag redan ha varit genomförda. Vi måste visa stor respekt för den demokratiska processen. Det innebär utredningar, remissförfarande, lagrådsremisser och propositioner. Det är ingenting annat som tar tid. Det är inte så att jag eller regeringen sitter och funderar. Vi har påbörjat lagstiftningsarbeten där propositioner har lagts fram och där det nu finns nya utredningar. Det är ingenting annat än den demokratiska processen som tar tid. Den måste trots allt få ta den tid den tar. Det är ytterligare en sak som finns med i den departementspromemoria som för några veckor sedan gick ut för beredning. Det gäller häktning när det är en särskilt närstående som hotar. Det är oerhört viktigt. Det är en extra svår situation som en sådan person befinner sig i. På samma sätt är det med principen för det som diskuterats under hösten, nämligen tillfälligt besöksförbud. Det gäller den oerhört svåra situationen som det är när man utsätts för våld eller hot om våld av en närstående och det t.o.m. sker i det egna hemmet. Det är alldeles riktigt att det finns ett mörkertal, även om det har minskat. Det finns fortfarande kvinnor i Sverige som vi inte känner till blir misshandlade. Det är just därför vi måste ge kvinnan möjlighet att få kontakt med kvinnojourer, med sociala myndigheter och med polisen. Det behövs, och det är just det som är grunden och principerna för besöksförbudet. Vad gäller samverkan är det precis detta som det förslag som kom i somras bygger på, nämligen att man ska kunna samverka mellan myndigheterna. Man ska inte behöva vänta på varje led i processen. Åklagaren ska också kunna utföra saker som domstolen kanske tidigare gjorde. Det gäller t.ex. att åklagaren i förväg vet vilka vittnen som ska kallas osv. - helt enligt principen att man ska arbeta parallellt och tillsammans, och inte vänta på varandra. Där är vi också alldeles överens.
Fru talman! Jag håller helt med om att den demokratiska processen tar tid, ministern. Det brukar jag säga till alla de ungdomar som kommer hit på besök när de tycker att vi är soppiga som tar så lång tid på oss. Den processen måste få ta tid - det är jag den första att hålla med ministern om. Det pågår projekt runtom i Sverige, men på alltför få ställen. De projekten har visat sig fungera, och därför menar jag att man kan initiera fler projekt och påverka fler organ runtom i vårt land att samverka så att vi påskyndar denna process. Det kan vi göra under tiden fram till dess att den demokratiska processen i nya lagförslag och de förändringar som måste ske härifrån kommer till stånd. Detta är jag fullt medveten om. Men vi måste som sagt skynda på processen. Detta är allvarligt. Det är tragiskt när man möter rubriker i tidningar om detta och människor på gatan som är rädda just därför att de har anmält något och processen tar så onödigt lång tid eftersom de olika organen inte samarbetar, utan snarare sitter var och en på sin plats. Därför tycker jag att det vore bra om ministern kunde se till att påverka detta så att det kommer till fler projekt under tiden fram till dess att vi har förslaget färdigt.
Fru talman! Även på denna punkt synes vi vara överens. Vi kan på olika håll och tillsammans försöka förmå myndigheter i olika delar av landet att förstå detta och inse fördelarna av det. Jag har som målsättning att en gång i veckan resa någonstans i Sverige utanför Stockholmsområdet. Jag kan inte säga att det alltid fungerar eftersom det internationella arbetet ibland hindrar det, men målsättningen är att resa en gång i veckan. Jag skulle vilja påstå att jag vid samtliga dessa tillfällen diskuterar handläggningen och dessa problem. Det är också viktigt att vid sidan av det arbete som pågår här i riksdagen i det arbete som pågår inom regeringen också låta myndigheterna på de olika ställena i Sverige lokalt lösa de här uppgifterna, och inte styra alltför mycket. Däremot ska vi uppmuntra dem och tala om när det fungerar bra på andra områden för att man ska kunna bedriva detta arbete på så många platser som möjligt i Sverige.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat om regeringen har låtit utreda vilka konsekvenser en förändrad organisation för Ekobrottsmyndigheten i Västra Götalands län kan komma att medföra. Hon har vidare frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa ekobrottsbekämpningen i hela landet. Den ekonomiska brottsligheten berör stora samhälleliga intressen och drabbar det allmänna, näringslivet och enskilda människor. Bekämpningen av ekobrott är ett av de områden som regeringen prioriterar. Ekobrottsmyndigheten inrättades 1998 för att komma till rätta med vissa brister i ekobrottsbekämpningen som uppmärksammats. Myndigheten ansvarar för ekobrottsbekämpningen i Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne län, Hallands län, Gotlands län och sedan den 1 juli 2001 även i Blekinge län. I övriga län delas ansvaret mellan polisen och åklagarorganisationen. Det är regeringen som beslutar vilka län som ska ingå i Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde. Hur verksamheten organiseras i de utpekade länen är däremot i första hand en fråga för myndigheten själv att bestämma. I våras beslutade Ekobrottsmyndigheten att genomföra en organisationsöversyn och anlitade en utomstående utredare för ändamålet. Utredaren kom bl.a. fram till att utredningsenheten i Skövde kan läggas ned. Myndigheten har därefter utrett frågan ytterligare. informerat om att inga förändringar är aktuella vad avser myndighetens lokalisering till Skövde eller de övriga orter där man har verksamhet i dag. Ekobrottsmyndigheten kommer alltså även i fortsättningen att ha utredningsenheter såväl i Skövde som på de övriga orterna. I resterande del av landet säkerställs ekobrottsbekämpningen genom polisens och åklagarorganisationens verksamhet.
Fru talman! Jag vill tacka justitieminister Thomas Bodström för ett positivt svar på min interpellation om Ekobrottsmyndigheten, speciellt vad gäller delen Västra Götalands län. Ministern kan inte ana vilken oro ryktena om nedläggning av Ekobrottsmyndigheten i Skövde spred. Dessutom kom samtidigt besked om att kommunikationscentralen skulle försvinna samtidigt som närpolisverksamheten hade fått vidkännas kraftiga nedskärningar. Man kan aldrig överskatta den värdefulla kontakt som etableras genom god lokal och personkännedom. Ekobrottsbekämpningen blir mer effektiv just genom denna lokal och personkännedom. Det visade sig också att den besparingspotential om sju miljoner som redovisades i utredningen måste vara felaktig. Väl insatta personer kom fram till att det kanske skulle röra sig om två miljoner kronor. Den stora delen handlade om lönepengar som följt med Ekobrottsmyndigheten från polismyndigheten, och som i verkligheten inte tillhörde Ekobrottsmyndigheten. Fru talman! Det känns tryggt att justitieminister Thomas Bodström påtalar att bekämpningen av ekobrott är ett av de områden som regeringen prioriterar. Den 18 december fick vi dessutom beskedet att inga förändringar nu var aktuella. Oron kunde lätta. Ekobrottsmyndigheten skulle få finnas kvar i Skövde och på övriga verksamhetsorter. Vad som fortfarande känns oklart och föranleder oro är diskussionen om naturlig avgång. Det är viktigt att från ministern i dag få klarlagt om svaret den 18 december gäller långsiktigt så att Ekobrottsmyndigheten kan utvecklas, nya tjänster tillsättas vid avgångar och utvecklingen till en spetsmyndighet för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten kommer att kunna fortsätta. Det är viktigt med svar på den frågan i dag.

Givetvis är det viktigt att få mer resurser till östra avdelningen, men för landet i stort ökar i så fall öppenheten för ekobrott och de riskerar att förflyttas ut i landet. Det är i stället mer angeläget att flytta över mer resurser, alltså nya pengar, till rättsväsendet. Jag vill därför ha ett svar med mig hem till Skövde i dag om resonemanget om naturlig avgång kontra långsiktig utveckling. Det är oerhört viktigt för de framtida utmaningar som väntar, dels för att minska den ekonomiska brottsligheten genom direkta åtgärder, dels för att kunna satsa mer på förebyggande arbete och stärka samverkan med skattebrottsenheten.
Fru talman! Det är roligt att höra att Ulla-Britt Hagström är nöjd med beslutet, men jag ska naturligtvis i ärlighetens namn säga att det inte är min förtjänst. Det är Ekobrottsmyndigheten själv som har fattat detta beslut. Av den anledningen kan jag inte heller ge något besked om framtiden. Jag har inte något formell rätt att göra det, och jag vill inte begå fel - särskilt inte i Sveriges riksdag. Därför kan jag av formella skäl inte uttala mig om detta. Men man kan väl ändå i försiktiga ordalag dra slutsatsen att man nu efter lång tid har beslutat att driva detta vidare. Med viss logik kan man säga att sannolikheten är hög att Ekobrottsmyndigheten nu har bestämt sig - i alla fall för viss tid framöver. Jag kan inte gå vidare in på den här diskussionen, men jag vill ändå passa på att nämna de stora satsningar på rättsväsendet som Ulla-Britt Hagström säkert känner till. Dessa satsningar kommer naturligtvis också Västra Götaland till godo. Jag vet att man för närvarande har en mycket svår situation där. Det är också såväl Rikspolisstyrelsen som Riksåklagaren och andra myndigheter fullt medvetna om.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Jag fick kanske inte riktigt något svar på den fråga jag ställde. Thomas Bodström säger att det är Ekobrottsmyndigheten själv som kan svara på detta. Men Thomas Bodström är ju ansiktet utåt när det gäller rättssäkerheten i Sverige, och han har nu sagt att han varje vecka gör resor i landet. Då hoppas jag att Thomas Bodström har kontakter med Ekobrottsmyndigheten. Därför vill jag nämna ytterligare några argument. I dag domineras anmälningar om ekonomisk brottslighet av skatteförvaltningen och konkursförvaltare. Anmälningar från privatpersoner kommer in i mindre omfattning. Därför har den lokala förankringen där anställda på Ekobrottsmyndigheten har lokaloch personkännedom väldigt stor betydelse. Samtidigt finns det också ett stort behov av att öka kunskapen på ekobrottsområdet. Det gäller i Västra Götaland och i landet i stort. Det finns en tidigare genomförd Sifoundersökning som visar att 80 000 småföretag i Sverige drabbas av brott varje år. Den här landsövergripande brottsepidemin kostar bara företagen omkring 7 miljarder och motsvarar ca 20 000 heltidsarbeten. Samma undersökning visar att fler än hälften av alla småföretagare ansåg att staten gav dem ett dåligt stöd. Det är alltför ofta småföretagen som anmäls för brott enligt lagen samtidigt som tung ekonomisk brottslighet visavi staten borde prioriteras. Skatteförvaltningen anmäler också skatte och bokföringsbrott till åklagaren. Många enmans och fåmansföretagare upplever denna företeelse oerhört frustrerande samtidigt som mer organiserad brottslighet med yrkeskriminella, smugglingsfrågor, skalbolagsaffärer, företagstömningar osv. fritt kan operera vidare. Det brottsförebyggande arbetet måste också intensifieras så att vi får en helhetssyn. Trots att Ekobrottsmyndigheten bara har funnits i fyra år har myndigheten hela tiden brottats med ekonomiska problem eftersom anslagen till myndigheten redan från starten var för låga. Detta kan jag inte skylla på justitieminister Thomas Bodström, men det var inte så värst mycket friska pengar som tillkom till myndigheten. Personalen gick ofta över från polismyndigheterna till åklagarmyndigheterna och fick då med sig lönemedel. Det handlade alltså i princip om en ren omfördelning av pengar mellan olika myndigheter. Fru talman! Om ministern inte hade tagit sig samman och insett problematiken hade vi riskerat att gamla Skaraborg, nu en del av Västra Götaland, skulle blivit den första delen i landet utan ekobrottsutredare med polisiära befogenheter. Det hade varit förödande, och det hade kunnat göra mitt hemlän Skaraborg till en frizon för ekobrott. I samband med den här diskussionen - och jag uppfattar att vi har lyssnande justitieminister - kan jag kanske passa på att påminna om att vi också gärna vill ha den fjärde polishögskolan till Skövde. Det skulle ge ganska stora samverkansvinster enligt vår bedömning. Jag har en fråga i dag som jag undrar om ministern kan svara på. Betyder detta att översynen av Ekobrottsmyndighetens organisation av den utomstående konsulten Bill Fransson kommer att förpassas till papperskorgen?
Fru talman! Det här var en trevlig interpellation. Det är tråkigt att jag inte kan svara på frågorna. Det är alltså Ekobrottsmyndigheten själv som har gjort den här utredningen. Man är naturligtvis fri att utreda hur man själv vill, i annat fall gör jag mig skyldig till ministerstyre. Den här frågan har ju utretts alldeles nyligen, och det har också fattats beslut om den. Jag tror inte att jag behöver säga mer nu, utan jag hänvisar det jag nyss sade.
Fru talman! Då önskar jag justitieministern lycka till på resorna i landet och välkommen till Skaraborg.

Fru talman! Innan jag ger mitt svar vill jag uttrycka den sorg som självklart också jag känner för det som har skett. Lena Ek har ställt ett antal frågor om vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra situationen för unga invandrarkvinnor som utsätts för våldsbrott på grund av att kvinnorna sägs ha "vanhedrat" sin släkt. Vidare har Lena Ek frågat hur jag arbetar med frågor om attityder och normer när det gäller dessa kvinnors situation. Jag vill inleda svaret med att understryka att regeringen sedan flera år arbetar intensivt med frågor som rör mäns våld mot kvinnor. I samband med propositionen Kvinnofrid gavs flera myndigheter i uppdrag att vidta olika åtgärder för att förstärka kvinnofriden. Uppdragen avser bl.a. brottsförebyggande arbete, framtagande av åtgärdsprogram, fortbildning och myndighetssamverkan. Inom myndigheterna pågår för närvarande ett omfattande arbete inom ramen för dessa uppdrag. I maj 2000 inrättade regeringen Nationellt råd för kvinnofrid. Det är ett rådgivande organ för frågor som rör mäns våld mot kvinnor och ett forum där regeringen kan utbyta erfarenheter och idéer med företrädare för organisationer och forskare som är engagerade i dessa frågor. Inom Regeringskansliet finns en arbetsgrupp som ser över situationen för flickor och unga kvinnor i familjer med starkt patriarkala värderingar. Arbetsgruppen ser över vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att förbättra dessa personers situation bl.a. Jag övergår härefter till frågan om samhällets möjligheter att skydda de kvinnor Lena Ek syftar på. Flera myndigheter inom rättsväsendet arbetar i dag aktivt med skydd av s.k. bevispersoner. Ett antal metoder finns att tillgå, allt från kvarskrivning, sekretessmarkering i folkbokföringsregistren och användande av fingerade personuppgifter till fysiska skyddsåtgärder som trygghetspaket, skyddshundar, vapenlicens för tårgasspray och livvaktsskydd. I syfte att samordna den skyddande verksamhet som bedrivs uppdrog regeringen i november 1999 åt Rikspolisstyrelsen att utarbeta ett förslag till nationellt handlingsprogram för skydd av bevispersoner. Uppdraget redovisades i december 2000. Regeringen gav strax före jul en särskild utredare i uppdrag att med utgångspunkt i Rikspolisstyrelsens förslag utveckla handlingsprogrammet och föreslå den lagstiftning som anses nödvändig. I Lena Eks frågor ligger att det från brottsoffersynpunkt är angeläget att brottsutredningar inte onödigtvis drar ut på tiden. Här vill jag särskilt peka på att regeringen tillsatt en särskild beredning som ska uppmärksamma frågor om effektivare lagföring för brott och kortare handläggningstider. I det sammanhanget kan vidare nämnas 1999 års rättegångsutredning vars nyligen överlämnade slutbetänkande innehåller en rad förslag som bl.a. syftar till att modernisera domstolarnas handläggning av brottmål. Nu samverkar också polis, åklagare, domstolar och kriminalvården runt om i landet i nya arbetsformer i syfte att förkorta rättsväsendets handläggningstider.

Fru talman! Ledamöter! Åhörare! Jag skulle vilja tacka justitieministern för ett mycket grundligt svar på denna interpellation. Jag skulle också inledningsvis vilja säga att jag uppskattar väldigt mycket att så många har efteranmält sig till denna debatt. Anledningen till det är att jag faktiskt tror att det är väldigt viktigt att vi alla på ett sansat och lugnt sätt försöker diskutera dessa svåra frågor. Under senare tid har det varit en kedja av händelser där våld mot unga kvinnor har utövats, alltifrån grov misshandel till mord. Motiven till dessa dåd kan sammanfattas med att dessa unga kvinnor har betett sig på ett sätt som släkten inte har ansett vara förenligt med traditionen. Man har själv velat bestämma över de unga kvinnornas liv. Detta har blivit väldigt tydligt i en ny omgivning när familjen har kommit till Sverige. Bakom ligger också traditionella hierarkiska strukturer som sätter mannen före kvinnan. Kvinnans ställning och frågan om jämställdhet finns ju i ett stort antal internationella konventioner. Och jag vill väldigt tydligt påpeka att bl.a. dessa FN konventioner har ratificerats av stater av alla kulörer och storlekar, olika slag av regimer och länder med olika slag av religioner inom sina gränser. Där finns ingen skillnad i viljan att upprätthålla dessa internationella instrument. Det är viktigt att betona. Däremot finns det i vissa grupper en syn på hur kvinnor traditionellt sett ska bete sig och på kvinnans roll i samhället. I Sverige råder situationen att vi har ratificerat dessa dokument om mänskliga rättigheter. Vi har också en katalog med rättigheter i grundlagen. Och dessa rättigheter gäller, och de gäller alla. Detta är viktigt att betona. Samtidigt ska man också ha stor respekt för olika kulturer. Dessa saker har ingenting med varandra att göra. Det säger också en hel grupp invandrarorganisationer med Kurdiska riksförbundet i spetsen i ett pressmeddelande i dag. Garanterar då den svenska staten att dessa rättigheter följs? Nej, inte alltid faktiskt. Och mitt svar grundar sig dels på kontakter med väldigt många av dessa unga kvinnor, dels på faktiska händelser av allvarligare grad som har inträffat. Det handlar om skyddet av olika rättigheter för unga invandrarkvinnor - rätten till utbildning, att man inte accepterar att de försvinner ur skolan, hur man ser på äktenskapet och den gammalmodiga lagstiftningen som finns där, men också hur svenska myndigheter arbetar och samarbetar. I justitieministerns svar räknas en väldig massa utredningar och grupper upp som jobbar med attityder och med frågan om våld mot kvinnor. Det är väldigt bra. Men jag skulle vilja se en parlamentariskt sammansatt grupp som jobbar utåtriktat och som visar förebilder i dessa frågor med folk från olika partier. Jag skulle också vilja se en ökad samordning och en strategi för samordning mellan myndigheter när det gäller dessa frågor. Vi vet att det inte finns samarbete mellan människor i skolor, vid sociala myndigheter och polisen i tillräcklig utsträckning. Det finns ett oändligt antal vittnesmål om det. Och detta är inte acceptabelt. Vi och landets högsta rättsvårdande myndigheter måste se till att en sådan samordning sker. Vidare är det så att de skyddsåtgärder som räknas upp i interpellationssvaret inte räcker eller inte fungerar. Skyddstelefonen fungerar inte, och det är kö till en sådan. De här unga kvinnorna har inte fått det vaktskydd som de ibland begärt. Där finns det anledning att diskutera både attityder och hur de skyddsåtgärder som vi har i och med vår lagstiftning faktiskt används för de här unga flickorna. Verkligheten visar att de förtjänar att deras situation tas på djupaste allvar; det behöver de.

Fru talman! Tack för ordet! Jag tackar också ministern som passar på att vara här för att besvara Lena Eks interpellation. Vi är många ju här som gör det. Dessvärre tycker inte jag att ministern gjorde alltför mycket för att besvara själva frågorna, även om det var många grundliga svar och många utredningar nämndes. En sak i svaret tog jag fasta på och det är, som ministern betonade i slutet av svaret, att ministern inte vill generalisera och säga att brottsligheten mot invandrarkvinnor har sin grund i gärningsmännens bristande vilja att följa vissa respektskapande normer som finns i Sverige. Jag funderade då och tänkte: Vad innebär det? Jag skulle vilja ställa några frågor till ministern i samband med det som tas upp här - våld mot kvinnor kan ju yttra sig på så många olika sätt: - en norm som vi inte har i Sverige? 18 år. Men vi vet att många, framför allt invandrarkvinnor, åker utomlands för att giftas bort, även om de kanske bara är 12 eller 13 år. Det får till följd att de inte är med i skolan, att de inte kan vara med på lektionerna och tillgodogöra sig saker. Det här är framför allt en särbehandling av unga invandrarkvinnor. · Vad anser ministern t.ex. om kvinnlig könsstympning? Förvisso har lagen skärpts även i Sverige. Men här är det återigen fråga om unga invandrarkvinnor. Vi vet att det finns mörkertal och gråzoner när det gäller unga kvinnor vars föräldrar, eller kanske med stöd av andra rådgivande vuxna människor i det svenska samhället, är med på att det här genomförs utomlands. Vad gör vi åt dem när vi har lagar som ändå inte tillämpas? Jag skulle vilja vrida det här vidare till en ytterligare en vidgning av debatten om integration. När det gäller det svenska medborgarskapet tycker jag att det vore en fördel om kravet på svenska språket kunde ställas allt tydligare, just för att kunna vara med i skolan och för att kunna vara med och delta i debatten och också kunna lära sig vad som gäller i det svenska samhället. För svenskt medborgarskap borde det också finnas krav på kunskaper i det svenska samhällsskicket; detta för att också få in en förståelse om varför vi har den ordning vi har. Detta skulle kunna leda till en fråga om ministern kan medverka till att ett medborgarskap får dras tillbaka i vissa fall av grov brottslighet. Den gemensamma värdegrund som Lena Ek talade om är oerhört viktig. Naturligtvis förstår jag att också ministern anser att den är viktig. Vi har byggt upp denna värdegrund under många år. Min fråga och fundering, inte minst efter det som hände natten till i dag, är: Ska andra länders kulturer få ta över gällande svensk lagstiftning; är det detta som ska kallas för integration? För mig är kulturer okränkbara om de respekterar de mänskliga rättigheterna, också för unga invandrarkvinnor och barn. Om inte vi ställer upp för dem, vilka andra ska då göra det? Om inte vi vuxna här inne gemensamt, faktiskt oavsett politisk tillhörighet, ställer upp för dem, vem ska då göra det?